Herr talman! Folkpartiet står bakom detta betänkande, utom när det gäller avsnittet om narkotikafria fängelser. I reservation 2 har vi begärt förslag från regeringen om ett åtgärdsprogram för att skära av tillförseln av narkotika till kriminalvårdsanstalterna. Förvisso finns det åtskilligt inom vår kriminalvårdspolitik som är svårt att förklara för gemene man.

Från folkpartiets sida är vi självfallet medvetna om att det har gjorts ansträngningar för att komma till rätta med det omfattande narkotikamissbruket på fängelserna. Vi är också medvetna om svårigheterna på grund av att en så stor del av de intagna är narkotikamissbrukare. Hittillsvarande ansträngningar har trots alla möjliga samordningsorgan, beredningsgrupper osv. som räknas upp av utskottsmajoriteten inte lett till mer än ytterst marginella framsteg. Kampen för det narkotikafria samhället, som vi alla här i riksdagen omfattar, måste också vara en kamp för att rensa våra kriminalvårdsanstalter från knark.

Det finns i dag verksamhet med narkotikafria anstalter. Men nog borde det vara en självklarhet att alla anstalter skall vara fria från knark. Det är för många obegripligt att vi har en kriminalvård som tillåter att intagna återvänder till samhället lika knarkberoende som när de togs in och vänder tillbaka till samhället med stora skulder för den narkotikakonsumtion som de har haft under sin vistelse på anstalt. Man frågar sig: Hur skall man kunna anpassa människor till ett liv utanför fängelsemuren när de lämnar fängelset som missbrukare och den första och kanske helt överskuggande tanken gäller var de skall få tag på droger? Därtill fordras snabba pengar, och de är på nytt inne i brottslig verksamhet. Till vilken nytta har då vården varit? Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservation nr 2, som innebär ett tillkännagivande om ett åtgärdsprogram för kriminalvårdsanstalterna.

Herr talman! Det har skett betydande förändringar i vårt samhälle sedan lagen om kriminalvård i anstalt tillkom 1974. Kriminaliteten har ändrat karaktär, bl.a. beroende på narkotikasituationen och våldsutvecklingen. Detta påverkar helt naturligt förhållandena på kriminalvårdsanstalterna. Jag har i en motion pekat på några förhållanden som det skulle finnas anledning att utvärdera eller göra till föremål för översyn. Det som behandlas i detta utskottsbetänkande rör den successiva omplaceringen av intagna från riksanstalt till lokalanstalt, permissionsbestämmelserna och kvinnor på lokalanstalt. De intagna avtjänar sina straff på riksanstalt om de är dömda för grova brott och på lokalanstalt i annat fall. Det s.k. normalklientelet skall således placeras på lokalanstalt. Intagna med långa strafftider som från början placerats på slutna riksanstalter skall överföras till lokalanstalt för att förbereda frigivningen. Tanken om en successiv utslussning var säkert riktig. Den måste dock nu ifrågasättas. Intagna på riksanstalt är ofta straffade för mycket grov brottslighet. Deras vistelse på lokalanstalt kan innebära påfrestningar för anställda och interner som inte uppvägs av positiva förberedelser för dem som friges. Det är därför jag anser att det kan finnas anledning att utvärdera denna lokalanstaltsplacering. Besöksmöjligheterna är ett viktigt och ibland nödvändigt inslag i strävandena att återanpassa den intagne till ett liv utanför anstalten. På lokalanstalt vistas de flesta interner endast några månader. Under denna tid får de ta emot besök. Med den uppfinningsrikedom som ofta förekommer när det gäller att, som det brukar heta, hjälpa en kompis som är missbrukare att få tillgång till narkotika, är det ibland svårt för personalen att förhindra att narkotika införs via de besökande. Med hänsyn till den korta strafftiden borde en begränsning till endast anhörigbesök kunna godtas. En översyn av reglerna för besök på lokalanstalt bör därför komma till stånd. För att kvinnor intagna på anstalt skall ha samma rätt till anstaltsplacering i närheten av hemorten som manliga interner inrättas vid nybyggnad särskilda avdelningar för kvinnor. Det innebär att dessa efter inlåsningen på kvällen vistas på sin egen avdelning, men att de under dagtid är tillsammans med männen. Med den nu rådande narkotikaoch våldssituationen kan allvarliga händelser inträffa. Inte sällan förekommer det att de intagna på lokalanstalt har eller har haft närmare relationer till varandra, vilket kan vara en komplicerande faktor. En utvärdering bör därför ske också beträffande det förhållandet att kvinnor och män vistas tillsammans på vissa lokalanstalter. Härmed yrkar jag bifall till reservation nr 1. Våra fängelser måste bli drogfria. För att skydda dem som inte missbrukar droger och samtidigt ge missbrukare möjlighet att komma ifrån sitt beroende bör kontrollinsatser inom anstalterna accepteras, även om det i enskilda fall upplevs som intrång i den personliga integriteten. Upptäckt av droger hos intagna eller besökare till intagna bör leda till kännbara åtgärder från kriminalvårdens sida. Indragning av förmåner är ett av de medel som kan användas för att avhålla intagna från att i anstalt föra in droger. Drogfria anstalter kräver ett planerat agerande för drogbekämpning inom kriminalvården totalt. Kriminalvårdsstyrelsen bör få i uppdrag att från varje anstalt begära in en plan med åtgärder anpassade till den enskilda anstaltens behov och förutsättningar. Regeringen bör till riksdagen redovisa ett handlingsprogram med förslag om lagstiftningsåtgärder och om budgetmässiga och organisatoriska förbättringar. Härmed yrkar jag bifall också till reservation nr 2.

Herr talman! Inledningsvis vill jag peka på att den svenska kriminalpolitiken grundar sig på, vad en lång rad forskningsstudier dokumenterat, att fängelser som avskärmar de intagna från kontinuerlig kontakt med det normala samhället avsevärt ökar sannolikheten för missanpassning efter villkorlig frigivning. Av det skälet har intagna vid kriminalvårdsanstalterna möjlighet till kontinuerliga kontakter med personer, organisationer och myndigheter genom besök, permissioner och vistelser utanför anstalten. Det finns inget som pekar på att vi skulle nå ett bättre resultat, om vi gör avsteg från den antagna kriminalpolitiken. Alla är medvetna om balansgången mellan kontrollåtgärder och rehabiliteringsåtgärder. Åtgärderna har ett inbyggt motsatsförhållande. Detta är ett dilemma. Det är därför som ett mera långtgående kontrollsystem kan få sådana effekter att syftet inte uppnås. Lika litet som narkotikan har plats i samhället, hör den hemma på anstalterna. Vi är alla överens om att anstalterna skall vara narkotikafria. En rad olika åtgärder har vidtagits, olika former av kontroll har utvecklats under de senaste åren för att begränsa narkotikamissbruket, bl.a. specialiserade visitationspatruller utrustade med narkotikahundar, utvidgade möjligheter till kroppsvisitation, utökad kontroll av de intagnas besökare, urinprovstagningar, disciplinåtgärder m.m. för att bemästra detta svåra problem. Straffet i sig avskräcker inte missbrukaren från att fortsätta med sitt missbruk, utan ofta fortsätter han under verkställigheten och även då han avtjänat sitt straff. Det görs både insatser som tidigare nämnts för att förhindra att narkotika kommer in på anstalterna, och det görs insatser av vitt skilda slag för att förmå missbrukaren att komma till insikt om att ta erbjudanden om hjälp och stöd för att bli fri från sitt missbruk. Till betänkandet har fogats fem reservationer. I reservation nr 1 av Gunilla André och Elving Andersson ifrågasätts de riktlinjer som lades fast i samband med 1974 års kriminalvårdsreform, att även de som är dömda för grova brott, efter en noggrann prövning i det enskilda fallet, kan få avtjäna den sista delen av sitt straff på lokalanstalt. Just denna grupp som har avtjänat långa straff har ofta svårare att återgå till ett socialt riktigt liv utanför anstalten. Därför måste förberedelser till för att skaffa bostad och arbete och för att ta kontakt med myndigheter. Närhetsprincipen inom svensk kriminalvård innebär att man så långt som möjligt får avtjäna sitt straff nära hemorten. Det är inte mindre angeläget för kvinnorna än för männen. De skall ha samma möjligheter att avtjäna straffet i närheten av hemorten. Utskottet har inte funnit kritiken vara av sådan art att det skulle behövas någon särskild översyn förutom den löpande tillsyn som kriminalvårdsstyrelsen utövar. Jag måste erinra reservanterna om att det inte är någon absolut rätt att vistas på lokalanstalt. Vid misskötsamhet kan de intagna återplaceras på riksanstalt. Reservanterna vill också begränsa besöksrätten till att endast gälla anhöriga. De regler som finns i dag är noga avvägda, både för att stoppa införsel av narkotika och för att kunna ge den intagne möjligheter till de besök som krävs ur rehabiliteringssynpunkt. Tillstånd att endast ta emot anhöriga garanterar inget. Påträffas någon med narkotika vid besök beivras detta genom polisanmälan. Dessutom sker oftast en noggrann kontroll av besökarens vandel. I reservation nr 2 och 3 krävs ett åtgärdsprogram mot narkotika på anstalterna. Det finns sedan några år tillbaka flera samordnade organ med övergripande uppgifter för bekämpning av narkotika. Inom kriminalvårdsstyrelsen fins en ledningsgrupp med uppgift att följa utvecklingen på området, samordna olika aktiviteter för att bekämpa missbruket och initiera åtgärder mot missbruket. Det är som reservanterna anför självklart att alla avdelningar skall vara narkotikafria, men som jag tidigare påpekade är vårt öppna system i detta sammanhang ett problem. Reservanterna och jag är överens om att en fortsatt differentiering och ett inrättande av mindre avdelningar gör det lättare att skilja missbrukare från icke missbrukare. Utskottet har tidigare i betänkande lämnat en utförlig redogörelse för alla åtgärder som vidtagits sedan 60-talet. Förutom dessa olika åtgärder har nu kriminalvården startat motivationsoch behandlingsinsatser vid häktena i storstäderna, vid lokalanstalterna i storstadsregionerna och vid vissa riksanstalter. Detta sker inom ramen för de medel som är avsatta för samordnande insatser för bekämpning av aids. De erfarenheter som hittills redovisats från häktesprojekten är att det är mycket ovanligt att en missbrukare passerar utan provtagning och kontakt med motivationsgrupperna. Regeringens särskilda samordningsorgan för narkotikafrågor, beredningsgruppen för fördelning av aidsmedlen samt den tidigare nämnda gruppen inom kriminalvården har alltså till uppgift att föreslå åtgärder. Sammantaget läggs stora resurser på att förhindra att narkotika kommer in på anstalterna och att hålla anstalterna narkotikafria genom kontrollåtgärder, differentiering, små avdelningar, särskilda anstalter, särskilda avdelningar med behandlingskliniker, motivationsarbete på olika sätt och utbildning av personal. Vidare föreslås en vidgad användning av 34 § lagen om kriminalvård i anstalt. Vi är helt överens om att kriminalvården skall ta tiden i anspråk att motivera till behandling och också vid behov ge sådan. Därför finns, förutom vid Österåker, som reservanterna pekar på, behandling vid en rad riksanstalter: Hinseberg, Hall, Malmö, Härlanda, Roxtuna, som är speciellt avsedd för svårmotiverade intagna, och Mariefred, för yngre förstagångsdömda narkotikabrottslingar som inte hamnat alltför djupt i sitt missbruk. Det finns redan i dag möjligheter att differentiera till lämplig anstalt. Ingen som är motiverad skall behöva avstå från behandling. De som döms för narkotikahantering till långa straff har inte alltid missbruksproblem. I reservation 5 föreslås en ökad medelstilldelning till kriminalvårdsanstalterna. Utskottsmajoriteten vill peka på att med den beläggningssituation som nu råder och de möjligheter som finns att bättre utnyttja anstaltsorganisationen för att nå en jämnare beläggning kan en differentiering ske på ett tillfredsställande sätt. Vidare har nyligen resurser tillförts från aidsmedlen till ytterligare insatser mot narkotika. Utskottet anser därför att det för närvarande inte är erforderligt med ytterligare medel. Herr talman! Sist vill jag något beröra det särskilda yttrande som är fogat till betänkandet. Vistelse utanför anstalt enligt 34 §ilagen om kriminalvård, i form av militärtjänstgöring, sker efter samråd mellan kriminalvårdsstyrelsen och de militära myndigheterna. De som på detta sätt får sin militärtjänstgöring är en liten grupp, som genom åren varit tämligen konstant. De utgör drygt 5 90 av beviljade 34 §-placeringar. Förra året beviljades 33 intagna sådan vistelse. Det kan inte på något sätt påstås att detta skett i strid med lagens intentioner. Herr talman! Jag vill yrka bifall till justitieutskottets hemställan i betänkandet 1986/87:20 och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Birthe Sörestedt, som företräder regeringspartiet, fortsätter med ungefär samma argumentering som nu har pågått i flera år men som hittills inte har gett några konkreta resultat ute på anstalterna. Det är rätt som Birthe Sörestedt säger, att när vi antog lagen om kriminalvård i anstalt i början av 1970-talet byggde vi upp ett antal principer som vi då var ganska överens om. De byggde på en viss öppenhet, på att man skulle ha närhet och avtjäna straffen — om det inte var för grova brott — på lokalanstalt, man skulle få vidgade möjligheter till permission och på att man skulle få möjlighet till arbetsträning, studier och utbildning, vilket vi vet att stora delar av anstaltsklientelet är i behov av. Vad vi däremot inte visste då men vet nu är att narkotikan har kommit in i samhället. Det gjorde den med stor kraft under mitten och slutet av 1970-talet. Vi lever nu med ett svårartat problem inom kriminalvården. Antalet missbrukare inom kriminalvårdens anstalter har faktiskt ökat de senaste åren, och antalet grova narkotikamissbrukare har ökat påtagligt. Det program som Birthe Sörestedt talade om — det svarta gänget, urinprovstagning, restriktivare permissioner osv. — har hittills inte gett något resultat. Detta är påtagligt. Det räcker att läsa kriminalvårdsstyrelsens årsberättelse varje år för att se att det är på det viset. Det går alltså inte att komma fram ytterligare på den vägen, utan vi måste ta till andra åtgärder för att stänga anstalterna för narkotika. De åtgärder som då krävs är att skilja av icke missbrukande langare från de missbrukande internerna. De båda grupperna måste hållas åtskilda om man inte skall få behålla den anstaltsmiljö vi nu lever med — där de olyckligtvis blandas, både på lokalanstalter och riksanstalter. Det är dessutom absolut nödvändigt att hålla dem som över huvud taget inte befattar sig med narkotika, varken som missbrukare eller som langare, skilda från dessa båda grupper för att man inte skall riskera att unga interner, som kanske har gjort sig skyldiga till förstagångsbrottslighet, dras in i den här hanteringen och därmed — som det sades tidigare — löper risk att under sin anstaltsvistelse bli missbrukare. Vi måste således driva ett program med differentiering av de intagna. Vi måste få det därhän att de olika kategorierna kan hållas åtskilda — på olika avdelningar och anstalter. Mycket talar för att en del av dessa grupper kan avtjäna sin anstaltstid i något större öppenhet än vad som sker i dag. Denna differentiering kostar pengar, och åtgärderna kräver också olika typer av personal. Interner på permission måste åtföljas, besöken kontrolleras osv. Vi har, till skillnad från övriga borgerliga partier, som vi i och för sig är överens med i många andra hänseenden, varit beredda att under detta budgetår satsa extra pengar för dessa åtgärder. Det förtjänar att understrykas.
Herr talman! Alla de uppräknade kontrollåtgärderna till trots, Birthe Sörestedt, är det uppenbart att det förekommer stor införsel av narkotika till kriminalvårdsanstalterna. Vi vet att kriminalvården har svårt att erbjuda merparten av de intagna en narkotikafri miljö. Det är också uppenbart att missbruket innebär passivitet, både vad gäller arbete och fritidsaktiviteter. Vi vet att missbruket betyder försämrade relationer mellan de intagna och vårdarna. Vi vet att det förekommer narkotikahandel inom anstalterna, och denna handel är liksom den utanför i samhället ganska grym. Den innebär stora förtjänster för en del— exempelvis för de langare som sitter på anstalterna och inte använder narkotika. Men handeln betyder stora förluster för merparten av de intagna. Den betyder en skuldsättning — skulder som skall betalas så fort de intagna kommer utanför fängelsegrinden. Jag vill alltså påstå att narkotikan på anstalterna motverkar all rehabilitering över huvud taget. Vi kan satsa hur mycket pengar vi önskar på att få bättre rehabilitering, men så länge det finns illegal nakotika inom anstalterna gör dessa pengar förfärligt litet nytta. Det övergripande målet måste vara att strypa all tillförsel av narkotika. Gör vi inte det har samhället misslyckats. Vi släpper ut människor som vi har vårdat i kriminalvårdsanstalter under lång tid - människor som fortfarande är beroende av narkotika och som kanske är ännu mer beroende av narkotika än när de togs in. Vi kanske släpper ut människor som har blivit narkomaner på anstalterna. Detta är en skam för samhället. Vi måste med det snaraste få ett åtgärdsprogram som tar sikte på att strypa all införsel av narkotika till fångvårdsanstalterna.
Herr talman! När det gäller reservation 1 anser Birthe Sörestedt att allt är bra och att någon utvärdering inte behöver göras. Vi reservanter anser dock att det efter det att denna lag har varit i kraft i 13 år finns anledning att se över hur lagen fungerar. Det har faktiskt hänt en hel del under dessa 13 år, bl.a. med tanke på våldssituationen i samhället — och givetvis också inom kriminalvårdsanstalterna — och med tanke på narkotikasituationen, som nu diskuteras. Det är därför rimligt att göra en utvärdering för att se hur lagen har fungerat. Därvid bör erfarenheterna tas till vara om någonting behöver ändras. Detta är för övrigt inte ett ovanligt tillvägagångssätt — det är brukligt på många andra områden. När det gäller narkotikasituationen på anstalterna är alla partier självfallet överens om att sådana satsningar bör göras att anstalterna blir drogfria. Jag vill gärna i detta sammanhang ge ett erkännande till alla dem som arbetar på kriminalvårdsanstalterna och som gör mycket fina insatser för att begränsa narkotikan där. Reservanterna önskar nu att här i riksdagen få redovisat ett handlingsprogram med förslag till lagstiftningsåtgärder och de organisatoriska förbättringar som kan göras för att det skall bli så litet narkotika som möjligt på anstalterna.
Herr talman! Jag vill först säga till Gunilla André att det har hänt en del sedan 1974 när det gäller kontrollen av besökande. Utskottet behandlade i fjol en motion av två centerpartister om placering på lokalanstalt och bristen på platser för kvinnor. Ett enhälligt utskott sade då att kvinnorna skulle ha samma rätt som männen till anstaltsplacering i närheten av hemorten. Utskottet förutsatte också att kvinnorna ägnas särskild uppmärksamhet vid den fortsatta utbyggnaden av lokalanstalterna. Vad har hänt under detta år som kräver en översyn? Jag vill säga till er alla att ni vet lika väl som jag att försök till insmuggling av narkotika kommer att fortsätta så länge det finns narkotika i samhället, trots långtgående kontrollåtgärder. Vill ni göra avsteg från den kriminalpolitik som antogs i 1974 års kriminalvårdsreform? Vill ni ha anstalterna helt slutna?

Herr talman! 1974 års kriminalvårdsreform byggde på ett antal viktiga principer, som vi då var överens om. Nya förhållanden har emellertid tillkommit sedan dess. Det stod då inte klart för oss hur allvarligt narkotikaproblemet skulle komma att bli och framför allt inte hur allvarligt det skulle te sig när narkotikan fördes in på anstalterna. De avsteg som krävs från 1974 års kriminalvårdsreform för att förhindra att narkotika kommer in på anstalterna måste vi alltså vara beredda att ta. Birthe Sörestedt ger här uttryck för en viss aningslöshet inför narkotikans värld. Grava narkotikamissbrukare har ett beroendeförhållande till narkotika som gör dem, i vart fall innan de är avgiftade och har kommit på annan nivå här i livet, nästan desperata. De är beredda att ta till både grovt våld och mycket annat för att komma åt narkotika, och det märks på anstalterna. Fängelseläkarna kan vittna om vad det är som pågår när folk inte betalar sina skulder eller inte levererar i tid. Vi måste vara medvetna om att detta är vad som sker. En ytlig visitation eller kontroll av besökare är meningslös. Vi vet ju hur narkotikan tas in på anstalterna. Plastpåsar med narkotika sväljs ned i magen och förvaras i kroppens håligheter. Enda sättet att få bukt med detta är naturligtvis att genomföra den typen av kroppsbesiktningar eller att helt obevakade besök inte tillåts under vissa perioder. Vi vet att de intagna har rätt till obevakade besök. Det är bl.a. på det sättet som knarket kommer in på anstalterna. Jag vill ställa en sista fråga till Birthe Sörestedt, eftersom replikmöjligheterna är uttömda. Socialdemokraterna sade, och det var en viktig fråga inför valet 1985, att ni skulle göra rent hus med knarket. Det var en viktig valslogan från er sida. Ni byggde upp en stor kampanj i valrörelsen omkring det. Kan socialdemokraterna nu, när vi går in i valrörelse 1988, med handen på hjärtat säga att man har fått landets kriminalanstalter rena från knark? Det finns mycket som talar för att situationen i själva verket är värre nu än den var under valrörelsen 1985. Antalet grava narkotikamissbrukare på anstalterna har ökat, och problemen är alldeles uppenbarligen mer svårartade för personalen nu än de var 1985. Jag vill fråga: Har ni gjort rent hus med knarket på landets kriminalvårdsanstalter, ja eller nej?
Herr talman! Jag tycker att Birthe Sörestedt har en mycket defaitistisk syn på narkotikan på våra kriminalvårdsanstalter. Är detta det socialdemokratis ka partiets syn på narkotikan och anstalterna kommer vi inte någonstans. Låt mig avslutningsvis betona att jag har en humanitär syn på kriminalvården. Jag har fört den till torgs under en rad av år i denna kammare. Men man kan se humanitet på kortare eller längre sikt. På längre sikt kan en skärpt kontroll betyda humanitet mot de intagna, för de medmänniskor som sitter där. Det ger nämligen möjlighet till rehabilitering om man blir av med narkotikan. Det ger möjlighet till frihet från narkotikaberoende, och det ger möjlighet att lämna anstalten i stor frid. Detta tycker jag är en form av humanitär kriminalvård. Den är naturligtvis i själva fängelset skärpt, men i det långa loppet är den mer humanitär än den låt-gå-attityd vi har just nu.
Herr talman! Vi har faktiskt långtgående kontrollåtgärder inom kriminalvården. Kroppsvisitation av besökare kan ske, besöken kan vara övervakade, och man undersöker besökarens vandel. Man kan också helt förbjuda besök. Detta prövas i det enskilda fallet. Dessa saker nonchaleras inte på något sätt. Vi socialdemokrater ser givetvis mycket allvarligt på narkotikan såväl utanför som inne på anstalterna. Förutom kontrollåtgärder har vi därför vidtagit en rad olika åtgärder för att ta itu med det som är det primära: att vi skall bli av med missbruket i samhället.

Herr talman! Jag har tillsammans med Mona Saint Cyr väckt en motion angående förhållandena på vissa kriminalvårdsanstalter. Anledningen är att vi vid ett antal tillfällen uppmärksammats på de djupt otillfredsställande förhållanden som råder på många av våra anstalter, framför allt riksanstalterna. ”Jag våndas inför att döma till fängelsestraff med tanke på situationen på våra fängelser”. Så uttryckte sig en domare med lång erfarenhet i domaryrket. En åklagare beskrev hur rädslan förhärskar hos många narkotikabrottslingar. De vägrar att yttra sig inför förhörsledare, åklagare och domare på grund av att de är rädda för att avslöja medbrottslingar och verksamheter som kan leda till att andra personer avslöjas som brottslingar. De är inte rädda för sitt eget straff och verkställigheten av det, men de är rädda för vad som händer när de kommer till anstalten. De vet att de kan komma att avkrävas både förundersökningsprotokoll och domar när och om de placeras på en anstalt. Denna situation är för övrigt dokumenterad i kriminalvårdsstyrelsens rapport ”Våld och hot bland intagna i kriminalvårdsanstalt”. Där står bl.a. att läsa att det mest formella informationsmedel som de intagna använder sig av är ”papperna”, dvs. domar och polisförhörsprotokoll. På vissa anstalter sägs det av såväl personal som intagna att nästan alla uppmanas att visa sina papper.

— Den domen torde vara unik enligt de uppgifter jag har fått, men den kommer säkert att följas av flera. Genom att såväl åtalade som vittnen är skrämda till tystnad begränsas också uppklaringsprocenten av narkotikabrott, vilket är djupt olyckligt. Herr talman! Jag har med dessa exempel velat påtala allvaret i den situation som förhärskar på vissa av våra kriminalvårdsanstalter och förmedla den oro som många jurister känner inför den rådande situationen på vissa av kriminalvårdsanstalterna. Jag yrkar bifall till de moderata reservationerna.

Herr talman! Socialförsäkringsutskottets betänkande 13 är till omfånget litet, bara tre och en halv sida inkl. en för utskottets tre borgerliga partier gemensam reservation. Det lilla formatet är nästan symboliskt — det är nämligen inte någon särskilt stor eller viktig fråga som behandlas i betänkandet. Den är stor egentligen bara i ett avseende: den kostar mycket pengar. Att höja kompensationsnivån i delpensioneringen från 50 till 65 96 är inte en angelägen och brådskande uppgift jämfört med många andra behövliga reformer inom pensionssystemen. Jag vill bara erinra om att vi alltjämt inte har kunnat samla en riksdagsmajoritet för att utplåna en av de värsta orättvisorna i pensionssystemen, nämligen behandlingen av undantagandepensionärerna, de verkligen sämst ställda av alla pensionärer som riksdagen alltjämt inte har velat förbarma sig över. Jag vill för min del inte bestrida att 50 26 kan vara en något låg kompensationsnivå i delpensioneringen. Det sjunkande antalet delpensionärer tyder på att det är så. Men därmed är det inte sagt att 65 96 är den rätta nivån. Den är sannolikt för hög och kommer i många fall att närma sig gränsen för ren överförsäkring. Vi skulle mycket väl kunna överväga att hitta en lämpligare nivå någonstans där emellan, men det är, herr talman, verkligen inte ett av de mest brådskande och angelägna ärendena på detta område. Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Regeringen föreslår i budgetpropositionen att ersättningsnivån vid delpensionering skall höjas från 50 till 65 90. Genom delpensionering ges många människor en möjlighet att minska sin arbetstid då krafterna tryter. Delpensioneringen erbjuder också en lugn övergång till livet som heltidspensionär. Reformen var därför eftertraktad då den genomfördes 1976. Det visar bl.a. de höga siffror för uttag av delpension som vi kunde se i slutet av 1970-talet och i början av 1980-talet. Regeringen vill nu höja ersättningsnivån, eftersom antalet personer som tar ut delpension har minskat. Folkpartiet går emot detta förslag, och jag skall här redovisa några av skälen för det. För det första skall man inte dra för långtgående slutsatser av att antalet delpensionärer har minskat. Det kan bero på att det fanns ett uppdämt behov då möjligheten till delpension infördes 1976 men också att att arbetsmarknaden senare har förändrats. Kanske också arbetsplatserna har blivit något bättre från arbetsmiljösynpunkt för äldre människor. Kanske är det så att det helt enkelt är färre som vill ha delpension i dag. I så fall är detta något vi skall vara tacksamma för. Delpension skall inte vara — och får aldrig bli — ett arbetsmarknadspolitiskt instrument att ta till då man behöver arbeten för andra grupper. För det andra anser folkpartiet att den ersättning som i dag utgår till dem som tar ut delpension gör det möjligt för det stora flertalet att utnyttja denna möjlighet. Om man minskar sin arbetstid med 50 90 får man i dag 75 90 av sin lön, trots en arbetsinsats på halvtid. Med regeringens förslag skulle ersättningsnivån bli 82,5 Jo för en halvtidsarbetsinsats. Det måste jämföras med villkoren för andra grupper i samhället. En ATP-pensionär t.ex. får 65 90 av sin lön efter pensionering. En småbarnsförälder får ingenting om han eller hon tvingas gå ned till halvtid. Efter en sådan jämförelse är det svårt att hävda att delpensionärerna är en speciellt utsatt grupp. För det tredje kostar den här reformen 400 milj.kr. Det är inte någon obetydlig summa. Man måste därför vara helt övertygad om att dessa pengar inte skulle kunna användas till något ännu mer behjärtansvärt. Vi anser att det finns många områden där behovet av dessa 400 miljoner är större än på det av regeringen föreslagna området. Vi vill exempelvis skapa drägligare levnadsförhållanden för de människor som tvingas leva på institutioner genom att ge dem rätt till ett eget rum. Vi vill därför, som vi senare också kommer att föreslå, använda en del av de här pengarna till att stimulera landstingen att skynda på sin ombyggnad av långvårdskliniker och lokala sjukhem. Vi vill också förbättra förhållandena för familjer med gravt handikappade barn genom att höja vårdbidraget. Sammanfattningsvis, herr talman, skall dock sägas att det är viktigt att delpensionärerna, liksom andra grupper i samhället, har en acceptabel ekonomisk standard. Men vid en jämförelse med andra grupper kan man inte påstå att dagens delpensionärer befinner sig i en sådan situation att de behöver prioriteras framför andra grupper. Herr talman! Jag ber därför att få sluta det här inlägget med att yrka bifall till den gemensamma trepartireservation som fogats till det här betänkandet.

Herr talman! Centerpartiet har i motionen rörande pensionerna utvecklat sin syn på fördelningen av de ekonomiska resurserna. Det finns fortfarande pensionärsgrupper som har en ekonomiskt mycket dålig situation. Det finns fortfarande pensionärer som en gång begärt undantagande från ATP-pensionen och som får sämre bostadsbidrag på grund av detta. Det finns fortfarande undantagandeänkor som inte fått sin sak förändrad, trots beslut under förra riksmötet. Utredningen och förslaget rörande just den lilla gruppen av verkliga låginkomsttagare bland pensionärerna får vi minsann vänta på. Några förbättringar har det ännu ej blivit. Vi i centern anser det viktigaste vara att rättvist fördela de ekonomiska resurser som står till förfogande i stället för att ge vissa grupper med god ekonomi en ännu bättre ekonomi. Av denna anledning har vi yrkat avslag på regeringens förslag om en höjning av delpensionsbeloppet till 65 90 av den försäkrades pensionsunderlag. Resultatet blir att mångas ekonomi väsentligt förbättras genom att man avstår från halva sin arbetstid och samhället ersätter inkomstbortfallet med 65 26. Det borde vara rimligare att fördela dessa pengar till dem som verkligen har behov av ett ekonomiskt tillskott. Centern ser för närvarande ingen anledning till att just denna grupp människor skall få denna kompensation. Det finns grupper som har det mycket mer ekonomiskt bekymmersamt. Att ha möjlighet att trappa ned sitt förvärvsarbete när man blir äldre är något som vi anser viktigt. Många skäl talar för att denna möjlighet skall finnas. När delpensionen fastställdes till 50 26 ansåg vi att denna besparing var möjlig att genomföra. Den plötsliga minskningen av antalet deltidspensionärer har fått sin förklaring. Många satte sig inte ned och räknade ut vad de i realiteten skulle få med en 50-procentig kompensationsgrad. Propagandan mot delpensionen med den utformningen var så stark att man inte ens gav sig tid att se hur verkligheten blev. Riksförsäkringsverket gav 1982—83 ut en redovisning av vad den verkliga effekten av sänkningen av kompensationsnivån med 15 9 innebar. För en deltidspensionär med en heltidsinkomst på 70—100 000 kr. innebar en kompensationssänkning med 15 26 en nettosänkning med endast 3 7 om skatteeffekten medräknades. Detta borde inte ha kunnat ge anledning för så många att avstå från delpension. Herr talman! Jag ber med detta att få yrka bifall till den reservation som är fogad vid socialförsäkringsutskottets betänkande 1986/87:13. Den dag då de fördelningspolitiska orättvisorna är borta för andra pensionärsgrupper kanske vi även kan finna utrymme för att öka kompensationsgraden till deltidspensionärerna. Men för närvarande är vi inte där.

Herr talman! Delpensionsförsäkringen för arbetstagare trädde i kraft den 1 juli 1976. fr.o.m. den 1 januari 1980 har möjligheterna att få delpension utsträckts till att omfatta i princip alla förvärvsarbetande, dvs. även egna företagare och uppdragstagare. Herr talman! De som säger att det här handlar om en grupp människor som inte har det speciellt ekonomiskt bekymmersamt har alldeles missförstått syftet med delpensioneringen. De har inte förstått varför den kom till och vilka grupper reformen avsåg. Man räknade med att människor mellan 60 och 65 år, som hade stått i tungt arbete, skulle få möjligheter att trappa ned sin arbetsinsats innan de definitivt gick i pension. Detta bedömdes vara bra ur hälsosynpunkt, och man räknade med att det skulle skapa möjligheter till en bättre och mer tillfredsställande pensionärstillvaro, eftersom människor slapp gå i pension totalt utslitna. Bedömningen var att en fjärdedel av dem som kunde komma i fråga skulle utnyttja denna möjlighet, och man räknade med att det skulle bli ungefär 70.000 människor. Som mest hade vi ungefär 69 000 deltidspensionärer, varför den gjorda bedömningen var ganska riktig. Jag har med mig kammarens debattprotokoll från den 11 december 1980, då den här frågan diskuterades. Samma dag diskuterades också urholkningen av basbeloppet och frågan om att sänka kompensationsgraden i delpensionen från 65 till 50 26. Riksförsäkringsverket hade beställt en rapport för att få veta utfallet av denna reform, som var så ny och som vi inte kunde hämta erfarenheter av från andra länder. Den fanns nämligen ingen annanstans. Den rapporten undanhölls oss. Vi fick inte veta att den fanns, men det fanns möjligheter att skaffa fram den. Det visade sig då att man inte behövde av ekonomiska skäl sänka kompensationsnivån från 65 till 50 96. Genom att höja arbetsgivaravgiften 0,1 26 hade man kunnat klara av den biten. Men man gjorde inte det. Man föredrog att sänka från 65 till 50 96. Då uppstod det helt unika att man började tala om att 65 Jo kompensationsnivå var närmast oanständigt högt. Jag har aldrig hört att man i något annat pensionssystem har bedömt 65 26 kompensationsnivå som orimligt hög, snarare tvärtom. Man började också tala om att denna grupp kanske inte var den mest angelägna att tillgodose, och det fortsätter man ju med i dag. Nu heter det att det är personer som inte har det ekonomiskt bekymmersamt. Men vad sade riksförsäkringsverket efter sin utvärdering? Av verkets rapport, som var grundad på ett forskningsarbete, framgår att delpensionärernas yrkesaktivitet i väsentligt högre grad än för de yrkesaktiva ligger inom tillverkningsindustrin. Ja, deltidspensionärerna kom just från industriyrkena, från jobb där man blir tröttkörd. Det är också värt att notera, skrev riksförsäkringsverket, att när det gäller hälsotillståndet fungerar delpension på ett förebyggande sätt.

För oss socialdemokrater var det ett vallöfte att återställa deltidspensionen från 50 till 65 90, och det är vad som kommer att ske nu från den 1 juli. Det är ett tunt betänkande, sade Nils Carlshamre. Visst är det så, men betänkanden behöver inte vara så tjocka för att vara innehållsrika. De behöver inte heller vara speciellt tjocka för att betyda mycket för många människor. När man sänkte till 50 26 började människor att vända sig från den här reformen. Man hade inte råd att utnyttja den. Det är ingen tillfällighet att vi i pensionsberedningen — den utredning som nu ser över ATP och andra pensioner, även efterlevandepensioner — märker att antalet deltidspensionä rer har mer än halverats. Det är ingen liten avtrappning. Antalet ligger på drygt 30 000 mot tidigare drygt 69 000. Alla har väl inte räknat fel. Alla har väl inte suttit och lurat sig själva. Nej, beslutet att tacka nej bygger på en noggrann bedömning av huruvida man har råd eller inte att gå i delpension. En sak som också förtjänar nämnas är att när man sänkte till 50 96 fick de som hade 65 96 behålla den pensionen. Jag har haft väldigt svårt att förlika mig med ett pensionssystem där man ställer samma krav i fråga om människornas rätt att få del av reformen men där man ger ut en kompensation som kan skilja 15 96. Vi har sagt att detta inte får upprepas. För dem som nu har 50 26 kommer pensionen den 1 juli att räknas upp till 65 90 — samma krav, samma kompensation! Man jämför här med de allra sämst ställda. Det gäller inte generellt, för dem man talar om är de egenföretagare som valde att ställa sig utanför ATP när det var aktuellt 1960. De hade fem möjligheter att gå in i systemet, och avgiften var avdragsgill. Att man har blivit lurad att inte gå in i ATP, det må vara hänt. Men någon gång under årens lopp har man kanske fått klart för sig att ATP inte var den dyra reform som man trodde eller som man blev tillsagd att den var, utan en reform man kunde ha nytta av. Nu skall vi se över den här biten för att undersöka vad som hänt och hur man har använt de pengar man inte hade råd att betala in till ATP. Kanske man har en annan försäkring, kanske man har byggt upp en helt annan inställning. Jag har sett några valbroschyrer i anslutning till ATP-valet, och en av dem tycker jag är ganska intressant att nämna, inte minst när man tänker på kvinnornas frammarsch på arbetsmarknaden. Gamla mormor satt där och sade ungefär så här till sin dotter med två barn: Det är väl inte när du är gammal du vill ha några pengar. Då behöver du inga pengar, utan det är nu när du är ung. Gå inte in i ATP! Det var en annan tid. Jag tror inte att kvinnor i dag skulle resonera på det sättet. Herr talman! Jag ser inte delpensionärerna som en grupp bland de sämst ställda. Jag ser dem som en yrkesaktiv grupp som trappar ner sitt arbete, som av många skäl bör ha den rätten och som bör få 65 96. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Doris Håvik har litet svårt att försvara den här reformen som man nu håller på med, den 65-procentiga delpensionen. I verkligheten är det trots allt grupper som lämnas utanför när socialdemokraterna talar om att stödja de sämst ställda pensionärerna. Det är också ett vallöfte, som man bryter när man nu ska infria det här löftet. Det finns stora grupper som har det besvärligt bland pensionärerna, inte minst alla kvinnor med mycket låg ATP-pension. Kvinnorna har det synnerligen bekymmersamt när det gäller pensionsförmåner, och jag tror att också socialdemokraterna har överraskats av att ATP-systemet så har missgynnat kvinnorna. Men socialdemokraterna har i alla tider strävat emot att det vårdoch omsorgsarbete som kvinnor utför i hemmet också skulle ge ett grundskydd när det gäller pensionen. Kostnaderna för delpensionsreformen rör sig om 400 milj.kr. Vi från centerpartiet ser stora möjligheter att ge de 400 miljonerna till andra grupper bland pensionärerna som i dag har det mera bekymmersamt. Vi instämmer i att äldre bör ha möjlighet att trappa ner arbetet för att gå in i en pensionsperiod, men vi ser inte det helt bundet till en 65-procentig kompensation. Det har ju visat sig att man ofta överkompenserar grupper på det sättet. Vi tror att det är fullt möjligt att välja en delpension även med en 50-procentig kompensation. Det finns många skäl till att antalet delpensionärer har minskat. Vi från centerpartiet vill som sagt fördela pengarna till andra pensionärskategorier än just dem som i dag har delpension. Det är inte de som har det allra mest bekymmersamt. Det finns andra grupper som borde gå före innan den här reformen genomförs.

Herr talman! Doris Håvik mäter med olika mått beroende på vem hon mäter åt. Dessa undantagandepensionärer som jag råkade nämna är de som får leva på knappa 2 000 kr. i månaden, som hämnd för att de en gång avstod från att gå ini ATP. De går i dag miste om runt en tusenlapp i månaden, och i många fall mera eftersom även det kommunala bostadstillägget påverkas. För de delpensionärer vi talar om, om vi håller oss till folk med omkring 70 000 kr. i årsinkomst, handlar denna skillnad i kompensationsgraderna om en summa på ungefär 250 kr. i månaden — ovanpå en nettoinkomst som ligger i storleksordningen 6 000 i månaden. I det ena fallet gäller det att de som bara har 2 000 kr. i månaden att leva på får avstå minst 1 000 kr. I det andra fallet däremot är det nästintill en skriande orättvisa om de som har 6 000 kr. i månaden inte kan få ytterligare 250 kr.
Herr talman! Jag kan hålla med utskottets ordförande om att det säkerligen skulle vara flera människor som bestämde sig för delpension om kompensationsnivån låg på 65 70. Men som jag sade redan i mitt anförande får både de lågavlönade och de med högre löner bättre ekonomiska villkor medt.ex. halvtidsjobb och 50 96 delpension än de får efter en pensionering. Tar man sedan också hänsyn till de samlade marginaleffekterna har den höjda kompensationsnivån inte så stor betydelse som man skulle kunna tro. Som jag sade tidigare är orsaken till minskningen av antalet delpensionärer inte alldeles klar. Det kan finnas fler skäl. Om vi inte behövde välja mellan olika behjärtansvärda insatser så kunde vi visst unna delpensionärerna en högre kompensationsnivå. Vi i folkpartiet tycker således att det finns mera angelägna reformer. Visst är det bra om äldre människor kan få trappa ned på sin arbetsinsats och då om möjligt behålla sin hälsa längre, men i nuvarande ekonomiska situation får det räcka med kompensationsnivån på 50 Jo. Delpensionärerna är trots allt — och i jämförelse med människor på t.ex. långvården där både äldre och yngre är blandade — relativt friska. Insatserna behövs därför i än högre grad för att göra livet drägligare för de långvarigt sjuka, och inte minst för de handikappade som verkligen behöver ökat stöd på många sätt.

Herr talman! Jag skall i detta inlägg nämna något om hur denna pensionsform finansieras. Den finansieras genom arbetsgivaravgifter på 0,5 90. Den finansierades med arbetsgivaravgifter redan från början 1976, men då med en betydligt lägre procentsats — 0,25. När egenföretagarna kom in blev det större belastning på fonden. Detta byggs nämligen upp i en fond. Ni pekade på att ni ville sänka till 50 26. Hur betalades pensionerna då? Betalades de genom fonden som de skulle enligt lag? Nej, varje kvartal fick riksförsäkringsverket över budgeten pengar för att kunna betala ut dessa pensioner. Man gjorde inget för att höja avgiften trots att man var ombedd att göra det om man ville behålla den pensionsformen. Det ville man naturligtvis inte. Den 1 januari 1980 höjde folkpartiregeringen ändock avgiften för arbetsgivarna, Margareta Andrén. Men det var för kort tid för att man skulle kunna få in pengar i fonden och kunna klara av åtagandena. Margareta Andrén, jag tror faktiskt att det var anledningen till att ni gick med på sänkningen. I detta protokoll finns några olika uttalanden av Margareta Andrén som jag inte nu skall läsa upp. Nu finns det pengar i fonden. Det finns 2 286 000 000 kr. Denna fond är uppbyggd av arbetsgivaravgifter till delpensioneringen. Från den 1 juli 1987 höjs delpensioneringen med det procenttal som vi har lovat. Pengar finns och skall användas till de ändamål fonden är uppbyggd för. Det är naturligtvis väldigt bestickande att ta upp detta med eget rum och de handikappade i detta sammanhang. Där har vi möjligheter att anslå pengar på annat sätt. Dessa pengar är icke lämpliga att föras över till de grupperna. Det skall bli intressant att se vad som händer i Göteborg, när folkpartiet skall vara med och anslå 1 miljard till förverkligande av förslaget om eget rum.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

Herr talman! Ända sedan den borgerliga regeringen 1981 sänkte delpensionsförsäkringen har vi från vpk krävt att man skall återställa pensionerna till 65 36. När den socialdemokratiska regeringen kom till makten 1982 trodde man att återställandet av delpensionsförsäkringen var en av de första åtgärder regeringen skulle vidta. Så blev inte fallet. Nu kan man konstatera att delpensionsförsäkringen fr.o.m. den 1 juli 1987 kommer att höjas från 50 2 till 65 0. Det tycker jag är väldigt bra. Det är bara synd att det inte kom litet tidigare. Jag måste också hålla med Doris Håvik om att betänkandets omfattning inte har någon betydelse. Det är innehållet som är det viktigaste. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i socialförsäkringsutskottets betänkande.
Herr talman! Jag vill bara helt kort säga några ord till Doris Håvik, som uttalade oro för hur det skulle gå med eget rum i Göteborg.
Herr talman! Margareta Andréns avsikt är väl ändå inte att man skall använda pengarna i delpensionsfonden till att skapa möjligheter att erbjuda eget rum. Jag utgår från att det inte var avsikten.
Det är just för att få landstingen att så snabbt som möjligt satsa på en utbyggnad, så att de som önskar skall kunna få rätt till eget rum, som vi tycker att det är angeläget att man skapar utrymme för stimulansbidrag till landstingen, just för att man skall kunna ge möjligheten för patienter på institutioner att få ett eget rum.
Det får man väl diskutera och anvisa medel till på annat sätt.

Herr talman! Det är naturligtvis ingen omöjlighet för riksdagen att, om man så vill, fatta beslut så att regeringen kan föra över pengar från delpensionsfonden till statsbudgeten. Den möjligheten finns ju.
Herr talman! Jag nästan vädjar till Margareta Andrén att ta tillbaka detta. Det är ju litet egendomligt att föra debatten utifrån att man skall föra över pengar från arbetsgivaravgifter, inbetalda till delpensionsfonden, till staten, för att sedan dela ut dessa som stimulansbidrag för att man i kommunerna eller landstingen skall göra en utbyggnad av sjukvården. Det skall bli intressant att se hur många som ansluter sig till det förslaget från folkpartiet när det kommer.
Herr talman! Jag kan inte inse att det skulle vara så märkligt eller egendomligt som Doris Håvik här vill framhålla. Det beror naturligtvis väldigt mycket på viljan. Det är klart att man i det här sammanhanget igen kunde dra upp den debatt som vi har haft, och som vi kommer att ha nästa vecka, om engångsskatten.

Herr talman! Så har tiden kommit för några få av oss i utbildningsutskottet att ventilera ett antal frågor som rör den grundläggande utbildningen. Även om kammaren är ödslig och åhörarläktaren synnerligen glest besatt, får jag ändå hoppas att det skall vara möjligt att framföra en del synpunkter. Det första betänkandet från utbildningsutskottet som nu behandlas avser vissa för grundläggande högskoleutbildning gemensamma frågor. Där tas upp en del problem som är väl så intressanta. Ett gäller avskiljande av olämpliga studerande. Det är bra att vi har fått det här förslaget. Tidigare fanns ingen möjlighet att hindra studenter från att delta i undervisningen, även om de kunde vara farliga för annans liv och hälsa eller om det förelåg risk för att de kunde förstöra egendom som högskolan har ansvaret för. Nu får vi en central nämnd. Vi får hoppas att rättssäkerheten skall på tillfredsställande sätt bli garanterad. Det finns anledning att se hur det här systemet kommer att fungera. Dess bättre finns dock ingen anledning att befara att det kommer att användas i någon större utsträckning. Man räknar med att det rör sig om på sin höjd ett tiotal ärenden om året. En annan fråga som berörs gäller uppdragsutbildningen. Där vill man i några motioner redan nu ha en översyn. Å andra sidan samlas det nu in omfattande material, och det finns anledning att vänta tills en utvärdering av materialet har skett innan man ger sig in på någon översyn av själva uppdragsutbildningen som sådan. En tredje punkt som det finns anledning för mig att beröra gäller tillträdessystemet. Det är rätt länge sedan tillträdesutredningen blev klar med sitt uppdrag. Vi har väntat länge på att få en proposition från regeringen. Men ingenting händer. Gång efter annan har man lovat att propositionen kommer, att den kommer snart. Vi har ännu inte sett röken av den, höll jag på att säga. För vårt vidkommande efterlyser vi med bestämdhet ett förslag till riksdagen så att vi kan fatta ett beslut redan under 1987. De moderata kraven kvarstår. En treårig gymnasieutbildning skall vara förkunskapskrav för en längre högskoleutbildning. Betygen skall utgöra det naturliga urvalet. Och vad mer: Också kompletteringsbetyg skall gälla fullt ut. Det är kunskapen som skall vara av avgörande betydelse när man påbörjar högre studier. Vi har också efterlyst intagningsprov för speciella yrkesområden. Naturligtvis är vi beredda att acceptera studielämplighetsprov i den mån som betyg inte kan företes. Jag yrkar med detta, herr talman, bifall till reservation 4 och i samma andetag till reservation 5, som avser en ökning av direktantagningen från gymnasiet till 50 20 under läsåret 1987/88. Vpk har tagit upp kårobligatoriet och vill ha det avskaffat. Det kan vara nog så intressant, och det är inte alls omöjligt att kårobligatoriet kan sägas ha överlevt sig självt. Däremot finns det ingen anledning att redan nu instämma i det krav som förs fram från vpk:s sida på att alla studentkårens uppgifter utöver de rent studentfackliga skall övertas av stat och kommun. Så enkelt är det inte, utan det är en rätt komplicerad bild som tonar fram. Studentkårerna har hand om en rad olika uppgifter. Det är de studentfackliga, där själva representativitetsproblemet naturligtvis bör kunna gå att lösa. Redan nu utses flertalet personer på sådant sätt att det inte spelar någon större roll om kårobligatoriet skulle upphöra. Sammanträdeslokaler är naturligtvis något som högskolan måste ställa till förfogande. Studenthälsovården är ett område där staten redan nu bidrar, och vad mera är: moderaterna föreslår också en höjning av anslaget till studenthälsovården. Det har vi gjort tidigare, och vi upprepar detta krav i år. Naturligtvis bör det inte vara några större problem att lösa hälsovårdsproblematiken och inte heller några större problem med sådant som rör motionsidrott och liknande ting. Samlingslokalerna utgör sannolikt det stora problemet, den stora stötestenen. Detta gäller kanske framför allt i Lund och Uppsala. Här är det inte alls säkert att stat och kommun skall träda in, utan här kan man mycket väl diskutera stiftelseformen. Det finns alltså en hel del som behöver diskuteras innan man kan tillstyrka ett så långt gående krav som det som vpk har presenterat. Vi moderater har fäst särskild uppmärksamhet vid prefektuppdraget och den roll som det spelar. Vi menar att det är ämnesföreträdaren — normalt professorn — som skall vara prefekt. Han skall också som chefsperson ha god ersättning för det uppdraget och dessutom ha tillräcklig tid för egen forskning. Vi beklagar att utskottet inte i sin helhet har velat stödja det kravet. Jag yrkar bifall till reservation 7. Man kan i det här betänkandet också notera att utskottets socialdemokratiska minoritet har anslutit sig till majoriteten när denna har krävt ökade resurser för att UHÄ skall kunna fortsätta sitt viktiga arbete med ekvivalering av utländska examina. Det finns mycket värdefull kompetens som har kommit in i landet med våra invandrare. Sedan några år bedriver UHÄ försöksverksamhet där man försöker klara ut hur mycket utländska examina är värda i olika sammanhang. UHÄ hade begärt ytterligare 400 000 kr. för denna verksamhet. Regeringen ville inte gå i UHÄ till mötes, men utskottet gör det när man föreslår riksdagen att anslå dessa 400 000 kr. och dessutom uttala att denna försöksverksamhet bör bli permanent. Till sist, herr talman, finns det anledning att i detta sammanhang också erinra om den internationaliseringsverksamhet som berörs i utskottsbetänkandet. Vi moderater har avlämnat en särskild internationaliseringsmotion, där vi för fram krav på internationalisering på en rad olika områden, bland dem också utbildningsområdet. Det har funnits anledning för oss att till betänkandet foga ett särskilt yttrande, där vi erinrar om att vi i ett annat sammanhang har begärt av riksdagen ytterligare 1 milj.kr. för att universi samma frågor tetsfolk skall kunna delta i internationella organisationers verksamhet. Detta är emellertid något som behandlas särskilt av kulturutskottet och gäller ett annat anslagsrum.

Herr talman! Till utbildningsutskottets betänkande nr 15 har vpk fogat reservationerna 1, 3 och 6, till vilka jag yrkar bifall. När det gäller vår första reservation vill jag gärna erkänna att den behandlar ett mycket delikat problem. Vi har från vår sida verkligen ingen patentlösning på det problemet. Det handlar om hur man skall förfara med studerande vid högskolan som har gjort sig skyldiga till allvarliga brott eller som är psykiskt abnorma. Regeringen föreslår nu att en särskild nämnd inrättas som kan besluta om avskiljande av studenter från högskoleundervisning. Frågan har varit föremål för utredning ganska länge. Vi hyser fortfarande vissa farhågor för konsekvenserna av det här förslaget. Det finns, tycker vi, bl.a. risker för att en form av dubbelbestraffning av brottslingar införs. Vi tycker också att man innan man tillgriper tvångslagstiftning skulle kunna pröva att komma till rätta med problemet genom en förstärkning t.ex. av studievägledningen och den psykologiska rådgivningen vid högskolorna. Utskottsmajoriteten tillstyrker emellertid regeringens förslag. Vi respekterar naturligtvis det ställningstagandet. Men jag tror att det är angeläget att vi fortlöpande följer hur den här nya ordningen fungerar i praktiken och att vi då framför allt beaktar rättssäkerhetsaspekterna. Herr talman! Säkert möter utbildningsutskottets medlemmar under sina många resor runt om i vårt land och runt om i högskolevärlden starka farhågor för att externa finansiärer börjar spela en alltför stor roll för finansieringen av verksamheten. Vi från vpk har förespråkat stark återhållsamhet med den s.k. uppdragsutbildningen. Jag tycker att utvecklingen har bekräftat att vi har rätt i detta. Det finns mycket stora risker för att privata intressenter får ett otillbörligt inflytande över högskolans verksamhet, att vi får olika kategorier av studerande, av vilka en del får sina studier bekostade av företaget, medan andra får dra på sig stora studieskulder. De restriktioner som finns för uppdragsutbildningen tillämpas inte särskilt strikt. Utskottet säger att uppdragsutbildning enligt de lagar vi har stiftat aldrig kan få motsvara utbildning på allmänna utbildningslinjer. Tyvärr är det faktiskt litet si och så med den saken. Jag har tidigare diskuterat ett exempel med utbildningsministern, nämligen att Saab köper in sig på uppdragsutbildning som motsvarar ungefär en halv civilingenjörsutbildning. Utbildningsministern var den gången litet osäker om jag hade rätt. Jag vet inte om han har haft tillfälle att sedan dess kontrollera mina uppgifter. Min fråga kvarstår om detta verkligen är rimligt och rättvist. En del studenter studerar med lön från läggande högskoleutbildningen gemensamma frågor företaget, andra får dra på sig stora skulder och leva under knappa omständigheter. Eller vad skall man säga om högskoleutbildningen i Västerås som, om jag är rätt informerad, till ungefär 30 26 är uppdragsutbildning? Är det Asea som styr, eller är utbildningspolitiken baserad på demokratiska principer, som innebär att antagningen till utbildning skall baseras på meriter och förutsättningar i stället för på pengar? Nog finns det anledning att, som vi säger i vår reservation, noga undersöka hur uppdragsutbildningen påverkar verksamheten inom högskolan i vad gäller utbildningens kvalitet, de studerandes tillgång till utbildningsplatser, studiefinansieringen, den regionala balansen i fråga om utbildningsutbudet och mycket mera. Men utskottets majoritet vill bromsa en sådan översyn och nöjer sig med att UHÄ tittar på frågan. Det tycker vi är svagt. Men det gläder mig att folkpartiet börjar oroa sig över den här utvecklingen och också har reserverat sig mot majoritetens skrivningar. Moderaterna och Birger Hagård, som vill skära ner utbildningslinjer som vetter mot den offentliga sektorn, ger däremot fritt fram för storbolagen att köpa in sig i högskolan. Där finns inga betänkligheter. Samtidigt talar man från det hållet högt eller t.o.m. högst om högskolans frihet. Det är lika obegripligt och osammanhängande som det mesta av den moderata politiken. Herr talman! Avslutningsvis några ord om en gammal bekant, kårobligatoriet. Vpk är till skillnad från de andra partierna inte bara selektivt motståndare till kollektivanslutning. Vi är motståndare till kollektivanslutning utifrån principiella utgångspunkter, och därför tycker vi att man skall avskaffa kårobligatoriet. Det kanske inte är helt enkelt, men vi anser att det är möjligt och att man bör sätta i gång. Det här begriper ganska bra de socialdemokratiska, liberala och moderata studentorganisationerna, men tyvärr inte deras moderpartier och inte deras företrädare i utbildningsutskottet. Jag misstänker att jag inte heller denna gång kan lyckas övertyga dem genom att upprepa alla tidigare framförda argument för vår linje, så det skall jag avstå från. Jag vill ändå avslutningsvis med visst intresse notera Birger Hagårds omfattande brasklapp till försvar för sitt ställningstagande i utskottet. Jag vet inte om min historiska bildning är riktig, men jag har för mig att biskop Brask kom från det län som Birger Hagård företräder.

Herr talman! I utbildningsutskottets betänkande 15 behandlas, som vi har hört, ett förslag om tillägg i högskolelagen som berör avskiljande av studerande från högskolan. Vidare föreslås att en central nämnd inrättas för att pröva frågor om att avskilja studerande från undervisningen. Det finns för närvarande inga regler om avskiljande, och i vissa fall — det gäller lärarutbildning och det kan gälla vårdyrkesutbildningarna — kan studerande med t.ex. missbruk eller grava psykiska störningar utgöra en risk, och deras beteende kan få allvarliga följder för tredje man. Förslaget har föregåtts av ett långt utredningsuppdrag. Utskottsmajoriteten har tillstyrkt förslaget om att en central nämnd skall pröva frågor om avstängning. Vi menar att det är en garanti för rättssäkerheten att det är en nämnd som handlägger dessa frågor. En central nämnd garanterar nämligen enligt vår uppfattning en opartisk bedömning. Det är mycket viktigt att den centrala nämnden har en kvalificerad sammansättning. Att pröva att avskilja en studerande från studier, helt eller delvis, är en absolut sista utväg efter det att många andra åtgärder har prövats. I första hand måste man självfallet inom den egna högskolan sätta in kurativ hjälp och studierådgivning. Vpk reserverar sig mot förslaget och hänvisar i sin reservation till annan lagstiftning. Jag frågar mig vilken annan lagstiftning man åsyftar. Betänkandet innehåller ett avsnitt om uppdragsutbildningen vid våra högskolor. Så sent som 1985 antog vi här i kammaren riktlinjer för den utbildning som genomförs i form av uppdrag och beställningar till högskolorna. Den här delen av högskolans verksamhet är ganska ny, och den har snabbt ökat i omfattning. I två reservationer krävs som vi har hört att man nu skall utvärdera uppdragsutbildningen. Utskottsmajoriteten däremot anser att det är för tidigt att göra en utvärdering. Det pågår för närvarande en faktainsamling kring uppdragsutbildning. I samtliga verksamhetsberättelser från högskolorna kommer vi vidare att få information om dess omfattning, samverkansformer och intäkter. Det är självklart att man skall utvärdera nya verksamheter, men för att en utvärdering skall ge värdefull kunskap måste man först ge verksamheten tid att fungera. Bo Hammar, vi nöjer oss alltså inte med att UHÄ skall ”titta på” detta. Det är ett värdefullt faktainsamlande som pågår just nu. I två reservationer tar folkpartiet resp. moderaterna upp frågan om tillträdet till högskolan. Till Birger Hagård, som väntar och väntar på propositionen, vill jag helt kort säga att den preliminärt kommer i maj. Det betyder att riksdagen kan fatta beslut under 1987. Vi hörde i det förra inlägget att vpk har en reservation, där man föreslår att kårobligatoriet skall avskaffas. Men inget av de övriga partierna är berett att gå in med de statliga bidrag som behövs för att finansiera den verksamhet som kårerna i dag bedriver. Inget nytt har kommit fram i frågan, som vid flera tillfällen har prövats av riksdagen. I reservation 7 föreslår moderaterna att behörighetsreglerna för prefekterna skall ändras. I dag utses prefekten bland lärarna på institutionen. Att leda en institution ställer krav på kunskaper om verksamhetsplanering, ekonomisk förvaltning och personalledning. Det är inte alldeles självklart att all den kompetensen finns samlad hos professorn eller ämnesföreträdaren, som moderaterna föreslår skall vara den som utses till prefekt. Utskottsmajoriteten anser att det inte finns anledning att ändra de behörighetsregler som nu gäller. Herr talman! Låt mig till sist kommentera anslaget till internationalisering av högskolan. 1984 skrev Sverige under en UNESCO-konvention, som syftar till att öka och stimulera den akademiska rörligheten över nationsgränserna. För att förverkliga konventionen krävs bl.a. att man kan värdera och översätta utländska examina. Behovet av att ekvivalera utländska studier har ökat avsevärt de senaste åren i takt med att flyktingmottagandet har ökat. Många flyktingar har funnits i Sverige ganska länge utan att finna uppgifter på den svenska arbetsmarknaden som svarar mot deras utbildning. Inom UHÄ har under tre år pågått en försöksverksamhet för att ekvivalera utländska högre examina. Av de 650 utbildningar som man har värderat har omkring 200 varit teknikutbildningar och ungefär 100 ekonomutbildningar. De här utbildade personerna representerar en mycket värdefull kompetens inom områden där Sverige för närvarande har behov av ett ökat antal personer med högre utbildning. Enligt bedömningar från statens invandrarverk och UHÄ är antalet personer i Sverige med utländska universitetsexamina mycket stort. Informationen om värderingen av utländsk utbildning har emellertid varit sparsam på grund av begränsade resurser för handläggning. Man kan därför på goda grunder anta att det finns ett stort antal invandrare som inte känner till den här möjligheten att få sin utbildning ekvivalerad. Därför föreslår utskottet att den försöksverksamhet som UHÄ bedriver skall permanentas. Vi föreslår också i betänkandet åtgärder för att minska väntetiderna. Högskolelagens 2 § formulerar det övergripande målet för internationalisering i högskolan. Där stadgas att utbildningar skall främja förståelse för andra länder och för internationella förhållanden. Det här övergripande målet konkretiseras vid de lokala högskolorna i långsiktiga handlingsprogram, som visar på en mångfald verksamheter: länderkurser, kurser på främmande språk, kurser med internationell inriktning, gästlärare och gästforskare. Det finns många andra exempel också. En del högskolor har t.o.m. fast samarbete, reglerat i avtal, med utländska universitet. Internationaliseringsarbetet pågår på olika nivåer i högskolan och i olika former. Inom forskningen bedrivs internationaliserings arbetet framför allt som en integrerad del av högskolans reguljära verksamhet. Finansieringen sker dels genom anslag från UHÄ, dels genom anslag inom den lokala högskolans budget. Det förekommer också externfinansiering.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

Herr talman! Jag noterar med stort intresse — och med viss glädje, om det nu är sant — att Kristina Svensson säger att det preliminärt i maj skall komma en proposition om tillträdessystemet. Veterligen finns den nämligen inte aviserad någonstans, men om Kristina Svensson säger det här, i närvaro av utbildningsministern, utgår jag från att det måste förhålla sig så att denna proposition i maj äntligen kommer att läggas på riksdagens bord.
Herr talman! Kristina Svensson bekräftade vad jag sade, nämligen att uppdragsutbildningen mycket snabbt har ökat i omfattning. Nu säger hon att verksamheten måste få tid att fungera innan vi från politiskt håll går in och gör en utvärdering. Själv har jag den motsatta uppfattningen — jag tror att det ligger en fara i ett dröjsmål. Kristina Svensson vet lika väl som jag att det finns en oro för vart utvecklingen skall barka hän, och därför är det bättre att gå in på ett tidigt stadium och försöka utvärdera hela denna utveckling.
Herr talman! Det var roligt, Birger Hagård, att kunna meddela att propositionen preliminärt väntas i maj. Den kommer parallellt med ögypropositionen. När det gäller uppdragsutbildningen vid högskolan är det självklart att det är nödvändigt att vara vaksam på dess omfattning och villkoren för den vid högskolorna. Man är mycket väl medveten om detta inom högskolorna och även inom UHÄ. Det är därför man har begärt den faktainsamling som nu kommer att presenteras i samtliga verksamhetsberättelser och även i UHÄ:s berättelser. Där kommer bl.a. en rapport om omfattningen under de senaste tre åren och dessutom en bedömning av utvecklingen de kommande tre åren. Det är för tidigt att göra en översyn nu.
Herr talman! Det verkar tyvärr vara så att uppdragsutbildningen inom vissa högskolor rasar i väg ganska okontrollerat. Jag nämnde Västerås som ett exempel. Om utbildningsutskottet gick in och sade att man ganska snabbt måste titta på detta, vore det en signal till hela högskolevärlden om att vara observant. Det kanske skulle kunna tjäna som en viss uppbromsning av denna verksamhet.
Herr talman! De svar som Bo Hammar efterlyser på sina frågor kommer, när man i verksamhetsberättelserna kan avläsa omfattning, antal elever, antal kursveckor, intäkter och finansiering, och då kan vi gå vidare, Bo Hammar.

Herr talman! Jag skall beröra tre frågor som behandlas i detta betänkande. Två av dem är, som det brukar heta i radio, gamla skivbekanta, men en är ny. Det gäller just diskussionen om uppdragsutbildning, som folkpartiet och vpk har aktualiserat i två reservationer. Frågan rör egentligen inte bara uppdragsutbildning, utan i texten i vår motion vidgar vi frågan till att över huvud taget gälla formerna för samarbete mellan högskola och näringsliv. Det kan tyckas egendomligt att vi och vpk har gjort en så likartad bedömning av just denna fråga, eftersom det är alldeles uppenbart för alla intresserade att vi närmat oss den från vitt skilda utgångspunkter. Men folkpartiet har för sin del kommit till slutsatsen att det har hänt så mycket på det här området de senaste åren. Kristina Svensson sade nyss att detta beslut fattades 1985. Samma år tog vi också en del andra beslut, t.ex. om bisysslor. Men faktum är att dessa beslut bara var bekräftelser på en utveckling som hade pågått en tid. Det har nu vuxit fram en flora av samarbetsformer med forskningsbyar, adjungerade professorer, särskilda stiftelser eller bolag för tekniköverföring, forskare med s.k. bisysslor, uppdragsutbildning, kontaktkonferenser och allt vad det är. Detta är naturligtvis i grunden bra. Båda parter i detta samarbete behöver varandra, men det finns även problem. Bo Hammar har berört några av dem. Jag tror för min del att det är svårt för t.ex. en forskare som arbetar på uppdrag av ett privat företag att lägga fram forskningsrön som är mycket besvärande för det företaget. Jag drar inte av det slutsatsen att den typen av forskningsfinansiering inte bör förekomma, men det är mycket viktigt att man är observant på att den typen av finansiering inte får vara dominerande, utan att det hela tiden måste finnas andra finansieringsformer. En annan frågeställning är om det finns en risk för att också i det här systemet grundutbildningen drabbas hårdast. I flera andra sammanhang på senare år har vi varit med om att det är just grundutbildningen som tar stryk. Det finns rapporter som tyder på att de verksamma på högskolorna som är ansvariga för uppdragsutbildning blir så entusiastiska för den verkamhetsformen att den ordinarie grundutbildningen faller litet tillbaka i intresse. En punkt som vi har aktualiserat tidigt är prissättningen av denna utbildning. Vi tycker att det finns risk att man blandar ihop finansieringen, att man låter den ordinarie verksamheten också finansiera uppdragsutbildningen. Det blir då en orimlig konkurrenssituation gentemot de andra utbildningsanordnare som finns. Tjänstebrevsrätten är en liten detalj i detta sammanhang. Det förekommer ofta att universiteten sprider information om sin uppdragsutbildning i tjänstebrev. Man kan ifrågasätta om det var avsikten med tjänstebrevsrätten. De båda andra frågor jag också tänkte beröra snabbt är tillträdesfrågorna och internationaliseringen. Kristina Svensson kom med ett intressant besked om en proposition i maj om tillträdesfrågorna. Man frågar sig varför den inte fanns med i den reviderade propositionsförteckningen som delades i kammaren häromdagen och som är daterad den 18 mars. Men desto bättre att vi nu äntligen har fått detta besked. Det är utmärkt med en stor tillträdesreform. Men i avvaktan på en sådan har vi sagt att man behöver rätta till direktintagningskvoten, som är för låg. Det är orimligt många unga människor som har gått ut gymnasiet, bedömer att de vill börja läsa på högskola, men som inte kan komma in. De tvingas att tillbringa ett år eller oftast ett och ett halvt år med att göra någonting annat. Ofta har de svårt att få något bra arbete, och de vill därför komma in på högskola. Jag tycker att de skall ha den rätten. Nu nekas de ofta den. Till sist detta med internationalisering. Det är många som talar väl om den. Det är ju lätt. Men vi vet att i praktiken har det inte hänt tillräckligt på det här området. Svenska forskare kan ibland inte åka på de seminarier och symposier de skulle vilja göra bl.a. för att det saknas pengar. Det är utmärkt att utskottet har kunnat rätta till problemet med ekvivaleringsverksamheten vid UHÄ, men det räcker naturligtvis inte utan här måste det till ytterligare anslag. Jag föreslår att riksdagen beslutar att anvisa ytterligare 5 milj.kr. för detta ändamål. Med detta vill jag yrka bifall till reservationerna 2, 5 och 9 till betänkandet.

Herr talman! Så var det dags för oss att ventilera anslag till utbildning för administrativa, ekonomiska och sociala yrken, utbildningsutskottets betänkande 17. Låt mig inledningsvis säga att det finns en betydelsefull nyhet i årets betänkande. Det gäller förlängningen av den internationella ekonomutbildningen till 160 poäng. Det är ett gammalt moderatkrav som på det sättet blir realiserat. Regeringen hade det inte med i sin budgetproposition, men ett enigt utskott har ändå gått på den linjen. Det har länge varit angeläget att förbättra förhållandena. Nu blir det möjligt att förverkliga önskemålen. Man kan också notera att regeringen för sitt vidkommande — och utbildningsministern i synnerhet — har funnit anledning att förstärka ekonomoch juristutbildningen. Det sker på det sättet att man minskar antalet nybörjarplatser med totalt 600. Det är en utväg som kan te sig betänklig, men det är trots allt acceptabelt. Det är bättre att några färre får en god utbildning än att många får en utbildning som inte är bra. Bo Hammar hade noterat — fast det var under föregående ärende — moderaternas strävanden att minska den offentliga sektorn, och att detta gör det nödvändigt att minska antalet nybörjarplatser på en del av de utbildningar som framför allt vetter mot den offentliga sektorn. Jag förstår inte riktigt hans resonemang i sammanhanget, men jag måste ha missförstått det hela. Självfallet kan storbolagen knappast ha något större intresse av att hyra in sig på linjer som vetter mot den offentliga sektorn. Bo Hammar behöver nog inte hysa några som helst farhågor i det sammanhanget. Även regeringen vill göra vissa neddragningar. Vi vill emellertid gå längre genom att minska platsantalet på den sociala linjen med 150 platser — i enlighet med UHÄ:s förslag. Vi vill ta bort 120 platser mer än vad regeringen föreslår. På förvaltningslinjen vill vi minska med 30 platser — det är dubbelt så mycket som regeringen. På linjen för personaloch arbetslivsfrågor vill vi minska med 90 platser. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 4, 5 och 7. Så några ord om den systemvetenskapliga linjen. Det har länge förts fram krav på en förstärkning av den systemvetenskapliga linjen. Det anses vara den viktigaste högre utbildningen för administrativt arbete inom dataområdet. Det har begärts både en ökning av per capita-resurserna och en förlängning av studietiden inom linjen. Det är med viss glädje man kan notera att utskottet är positivt. Man säger att ”en förstärkning av linjen är önskvärd och angelägen”, men att det av statsfinansiella skäl inte är möjligt att villfara denna begäran i år. Herr talman! Jag vill till sist uttrycka den förhoppningen att det skall bli möjligt för utbildningsministern att i nästa budgetproposition, som enligt vad som har försports framför allt skall ägnas den grundläggande utbildningen, göra dessa förändringar till det bättre, inte minst när det gäller just den systemvetenskapliga linjen.

Herr talman! Det är inte precis varje dag ett utskott enhälligt tillstyrker en enskild motion. Desto gladare är naturligtvis jag och Björn Samuelson över att vårt förslag i en motion om en förstärkning av psykologlinjen nu också blivit utskottets. Det handlar inte om några särskilt stora pengar — ca 2 milj.kr. — men utskottets förslag har ändå mycket stor betydelse för de psykologistuderande. De genomgår en lång utbildning. Utöver sedvanliga studieskulder har de varit tvungna att betala ett obligatoriskt inslag i undervisningen, den s.k. egenterapin, vilket inneburit omkring 18 000 kr. i extra kostnader. Det är naturligtvis helt orimligt, och vi borde ha observerat det här tidigare. Men det är samtidigt alldeles förträffligt att alla partier nu kan enas om att avlasta studenterna på psykologlinjen denna mycket betydande kostnad. Det är därför med viss entusiasm, herr talman, som jag yrkar bifall till utskottets hemställan på denna punkt. Vi är också mycket nöjda med att utskottet trots regeringens motspänstighet kunnat enas om en välbehövlig förlängning till 160 poäng av den internationella ekonomutbildningen, vilket både lärare och studenter krävt och vilket är både vettigt och förnuftigt. Det är bra att utskottet lyssnat på opinionen och nu föreslår en klar förbättring av regeringsförslaget. Herr talman! På några andra punkter är vi inte ense med utskottsmajoriteten, och utan någon längre argumentering vill jag nu yrka bifall till reservationerna nr 3, 6 och 9 i betänkandet. Turismen är en expansiv bransch, och vi är i vårt land överens om att vi måste satsa mer här. Vi har ju t.o.m. fått en särskild turismminister. Men då, anser vi från vpk:s sida, finns det också anledning att satsa mer på högskoleutbildningen inom denna sektor. Dagens situation med enbart tvååriga utbildningar vid några regionala högskolor är otillfredsställande. Vårt blygsamma krav, som vi tycker är väl grundat, är att vi skall få till stånd en utredning om den framtida högskoleutbildningen inom fritids-, rekreationsoch turismsektorn. Det, tycker vi, borde utskottet ha kunnat tillmötesgå. Herr talman! Alla partier har i enskilda motioner och kanske t.o.m. i kommittémotioner föreslagit att det skall införas en ordentlig påbyggnadslinje om 60 poäng i socialt arbete. Det är också UHÄ:s förslag. Tyvärr är vi i vpk ensamma i utskottet om syy ansluta oss till denna uppfattning. Vi anser att det i dag finns ett stort behov av en kvalificerad fortbildning för socionomer. Därför yrkar jag bifall till vpk-reservationen 3 i detta betänkande. Herr talman! Jag tror att Birger Hagård missuppfattade vad jag sade i mitt förra inlägg, som hörde till det förra betänkandet men som också hör till detta betänkande. Jag försöker nu en gång till förklara vad jag menade. Moderaterna vill å ena sidan skära ned kraftigt på utbildningslinjer som vetter mot den offentliga sektorn. Där finns det, som vi alla vet, stora och eftersatta behov. Å andra sidan har moderaterna ingenting att säga om den gökunge som det privata näringslivet håller på att bli i högskolan vad gäller uppdragsutbildningen. Självfallet, Birger Hagård, har jag inte menat att ASEA satsar på utbildning av förskollärare, utan det är en annan verksamhet man sysslar med. Det är den verksamheten som jag tror kan bli farlig för högskolan. Vi kanske skulle ha fört debatten härom under behandlingen av det förra betänkandet, men frågan har delvis att göra med de frågor som vi behandlar nu.

Herr talman! Jag kan lugna Birger Hagård med att säga att även vi i vpk har ett mycket stort intresse av att stödja svensk företagsamhet, men det handlar om på vilka villkor det skall ske. Jag tror att det skall ske genom en bra utbildning på våra högskolor, inte minst av tekniker och ekonomer. Våra stora bolag bör beskattas litet hårdare, och de skall vara med och betala för denna utbildning. Viskall också utöka antalet studenter på dessa utbildningslinjer med hjälp av mer pengar från de stora bolagen. Däremot skall vi inte ge dessa bolag ett inflytande på uppläggningen av undervisningen och på högskolornas inre liv och verksamhet. Jag vet inte om det är en särskilt revolutionär ståndpunkt.

Herr talman! Utbildningspolitiken här i landet formas i allt högre grad i utbildningsutskottet och i allt mindre grad i utbildningsdepartementet. Vi kommer att få fler exempel på det under vårens riksdagsarbete, när vi behandlar kommande betänkanden från utbildningsutskottet. Men också detta betänkande är ett exempel på det. Utskottet har i ett par viktiga avseenden rättat till brister i regeringens förslag. Dels gäller det ett gemensamt förslag till riksdagen att besluta om en förlängning av den internationella ekonomutbildningen, något som folkpartiet har krävt i flera år. Det betyder en klar kvalitetsförbättring. Dels gäller det att öka anslagen till den här sektorn för att möjliggöra en förbättring av psykologutbildningen. Jag tycker ändå att det finns brister i det här betänkandet. När socialdemokraterna och vpk-representanten i utbildningsutskottet förhandlade om förändringar i budgetpropositionen och ändå var inne på att göra förstärkningar på den här sektorn, borde de inte ha stannat vid psykologutbildningen. Jag tycker att det är bra att förstärkningen kommer, men min bedömning är att psykologerna inte är den värst utsatta gruppen inom AIS-sektorn. Jag anser att det hade varit mycket värdefullt, om man också hade åstadkommit en kvalitetssatsning när det gäller juristoch ekonomutbildningarna. Den kvalitetsförbättring som man säger sig åstadkomma genom att skära ner antalet platser kommer i praktiken att ätas upp av det faktum att så många av dem som läser de kortare ekonomutbildningarna väljer att läsa också påbyggnadsutbildningen på universitetsorterna. Vi tycker från vår sida att det är ganska svårbegripligt att man väljer att så pass kraftigt skära ner just ekonomoch juristutbildningarna. Det rimliga är ju, om man måste skära ner utbildningar, att man i första hand skär ner sådana där arbetsmarknadsutsikterna är bekymmersamma. Faktum kvarstår att arbetsmarknaden för ekonomer och jurister fortfarande är ganska bra. Så det rimliga hade varit att man hade avstått från en nedskärning eller i varje fall nöjt sig med den ganska blygsamma nedskärning som UHÄ har föreslagit och sedan utifrån den nivån gjort ett kvalitetspåslag. Det är vår linje. Jag kan bara beklaga att man i den uppgörelse som socialdemokraterna och vpk har träffat i utskottet inte har varit beredd att satsa på mer kvalitet på de här båda viktiga utbildningarna. Med det vill jag yrka bifall till reservation 1 vid betänkandet.

Herr talman! Av de inlägg som gjorts här tidigare framgår att enigheten är förhållandevis stor när det gäller det här betänkandet. Jag saknar då anledning att utbreda mig särskilt mycket om de olika punkterna. Jag börjar med en punkt som Bo Hammar har varit inne på och som även andra talare kommenterat, nämligen förstärkningen på psykologlinjen med 2 milj.kr. Vi säger att förstärkningen skall gälla de kursmoment inom kursen psykoterapi som avser egenterapi. Motiven för det är dels de ekonomiska motiv som Bo Hammar anförde, dels att vi tycker att den form för egenterapi som har erbjudits studenterna inte är tillfredsställande. Studentorganisationerna och UHÄ har också pekat på detta. Det är i och för sig ganska ovanligt att utskottet går in på en sådan här detaljeringsnivå när det gäller en del av en kurs i en linje, men vi tyckte att den här gången fanns det anledning att göra det. Därav det förslag som föreligger. Det är den första av de punkter som socialdemokraterna och vpk kom överens om den 20 mars och som kammaren nu går att fatta beslut om. Jag tycker att det är bra att det är ett enigt utskott på den punkten. Sedan ett par kommentarer till det som vi inte är eniga om. Det har kommenterats från oppositionssidan tidigare, så jag kan fatta mig mycket kort. Först ekonomoch juristlinjerna. Där föreligger enighet om att det behövs en kvalitetshöjning. Det är i fråga om sättet på vilket den skall utföras som meningarna är delade. Propositionen föreslår, som det har sagts här, en minskning av nybörjarplatserna på de båda linjerna. Med bibehållna resurser betyder det alltså en kvalitetshöjning. Det är en avvägning av resursbehoven över huvud taget som har lett till att vi för vår del inte har kunnat biträda förslagen i reservationerna 1 och 2 med deras anslagshöjningar. Så ett par ord om sociala linjen och den anslutande påbyggnadslinjen. Det råder enighet om att det behövs fortoch vidareutbildning för socionomerna. Därför föreslår propositionen också att man skall förlänga den nuvarande påbyggnadslinjen för socialt behandlingsarbete med 10 poäng upp till 30 poäng från den 1 juli 1987. I vpk-reservationen föreslås att en ny påbyggnadslinje i socialt arbete på 60 poäng skall inrättas. Samtidigt föreslås att påbyggnadslinjen i socialt behandlingsarbete på 20 poäng skall avvecklas i Stockholm och Lund där den finns nu. UHÄ:s aviserade översyn och reformering av den grundläggande sociala utbildningen, de kritiska synpunkter på UHÄ:s förslag om 60 poängspåbyggnaden som har framförts och statsfinansiella skäl gör att utskottet nu inte är berett att tillstyrka vpk-förslaget. Moderaterna har i reservationerna 4 och 5 yrkat på minskning av antalet nybörjarplatser på den sociala linjen och på förvaltningslinjen och linjen för personaloch arbetslivsfrågor. Av reservationstexten framgår det att motiveringen inte är utbildningspolitisk utan snarare allmänpolitisk. Det är naturligtvis konsekvent, eftersom moderaterna önskar minska den offentliga sektorn, men det är knappast någonting att debattera i ett utbildningspolitiskt sammanhang, och jag avstår därför från att vidare gå in på detta. Till sist en kommentar till vpk-reservationen 6, där man föreslår en utredning om högskoleutbildning inom fritids-, rekreationsoch turismområdet. Det som nu föreslås i propositionen är att en allmän turismlinje skall inrättas fr. o .m. den 1 juli 1987 och förläggas till Falun-Borlänge, Kalmar och Östersund, där det nu finns en lokal linje. I övrigt innebär förslaget ingen ändring. Det blir samma längd — 80 poäng — och dimensioneringen är densamma med 100 nybörjarplatser. Det är sedan fullt möjligt för de lokala högskolorna att genom lokala påbyggnadslinjer eller enstaka kurser åstadkomma den fördjupning som vpk bl.a. är ute efter, när man inte är nöjd med det förslag som regeringen kommer med utan i stället vill närma sig Turistrådets förslag. Det kan man alltså göra på de enskilda högskolorna, om man anser att det finns behov av en fördjupning på det här området. Utskottet är inte nu, så snart efter Turistrådets utredning, berett att förorda en ny utredning. Det innebär naturligtvis inte att man för evigt har sagt nej till en genomlysning av problemen. Jag kan hålla med vpk om att det här området är i stark utveckling, och det finns mycket som talar för att man framöver kan behöva se över utbyggnaden och komma fram med något nytt.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

Herr talman! Till sist denna afton återstår det att ventilera synpunkter på vårdyrkena och vårdyrkesutbildningen. Jag vill nöja mig med att kommentera de reservationer som vi moderater har fogat till detta betänkande. Även här råder ju en relativt stor enighet i utskottet. Reservation nr 1, till vilken jag yrkar bifall, avser läkarutbildningen. Vi efterlyser generellt en bättre läkarrekrytering till glesbygden och konstaterar att lokaliseringen av utbildningen uppenbarligen är av en viss betydelse. Inte minst tyder erfarenheterna från Umeå på detta. För den skull vill vi ha ytterligare 20 platser för läkarutbildning till Umeå universitet, sedan UHÄ har analyserat situationen och kunnat lägga fram ett mera konkret förslag. Det allra enklaste hade naturligtvis varit att säga: Ja, öka då på med 20 platser i Umeå. Det anser vi oss av statsfinansiella skäl inte kunna göra. Därför vill vi att en omfördelning skall ske, så att 20 platser flyttas till Umeå universitet från andra orter. Det andra punkt jag vill ta upp avser ett område som vi ser på med mycket stor oro. Det gäller sjuksköterskeutbildningen och enkannerligen svårigheterna att rekrytera till denna. Här kan man utan vidare se att det behövs bättre samordning mellan landstingens verksamhetsplanering och utbildningsplanering. Enligt riksrevisionsverket är samordningen mycket dålig. Hur skall man då rent allmänt kunna få till stånd en bättre rekrytering av sjuksköterskor? Ja, vi tror att man framför allt skulle kunna åstadkomma detta genom att ställa ökade krav vid antagningen av studerande till denna linje. Vi menar att om man ställer kvalitetskrav så ger det en ökad tyngd och en ökad status åt den utbildning det är fråga om. Rent konkret föreslår vi höjda inträdeskrav i allmänhet, men också krav på ökade kunskaper i naturvetenskapliga ämnen, matematik och engelska. Vi hoppas också och kräver att gymnasiets vårdlinje skall förlängas till tre år och att det skall bli bättre möjligheter till praktik än nu är fallet. Man bör också i detta sammanhang överväga att ställa krav på alternativa kompletterande kurser för inträde till vissa av högskolans vårdutbildningar. Det skall också sägas att frågan om dessa rekryteringsbehov och antagningskrav även gäller exempelvis den sociala servicelinjen på gymnasienivå. Herr talman! Med dessa ord yrkar jag bifall till reservation 8. Till sist också några ord om sjukgymnastutbildningen. Det är för oss moderater en källa till tillfredsställelse att kunna konstatera att utbildningsministern har funnit att det statliga huvudmannaskapet såväl i Lund som vid Karolinska institutet fungerar alldeles utmärkt. Det finns ingen anledning att ändra på någonting som fungerar bra, och det är en helt korrekt slutsats utbildningsministern drar om att det statliga huvudmannaskapet bör fortsätta. Vi instämmer helt i detta. Det är ett krav som vi från moderat sida har fört fram vid många olika tillfällen. Det är samtidigt naturligt för oss att än en gång upprepa att all högskoleutbildning i princip bör falla under statens domvärjo. Jag ber därför att även få yrka bifall till reservation nr 12.

Herr talman! Jag kan glädja talmannen och eventuellt övriga intresserade med beskedet att jag inte kommer att förbruka all den tid jag har anmält. Det är åter dags att diskutera frågan om läkartillgången och den orättvisa fördelningen av läkare i vårt land. Jag har, om jag inte tagit fel, sedan 1979 varje år på ett eller annat sätt aktualiserat frågan om rättvis läkarförsörjning och då främst pekat på det stora problemet i detta avseende i glesbygden. Jag skulle här i kväll ha kunnat lämna en lång redogörelse över situationen ute i de olika länen. Jag har gjort det så många gånger från denna talarstol att det torde räcka med att konstatera att situationen i stort sett är densamma nu som tidigare — om man nu inte kan påstå att den är sämre. Varje gång som vi diskuterar frågan om läkarförförsörjningen har vi fått lugnande besked. Så även den här gången, när utskottet har behandlat några motioner om ökad utbildning av läkare. Skall man tolka det som någon sorts ursäkt från utskottsmajoritetens sida för uteblivna åtgärder, när man redovisar vad socialutskottet har anfört, nämligen att den ojämna fördelningen av läkare är en allvarlig orättvisa som i längden inte kan accepteras? Man kan då fråga sig när utskottet och riksdagen skall dra konsekvenser av ett sådant konstaterande och verkligen göra någonting radikalt för att åtgärda problemet. Man kan också fråga sig hur långt tidsperspektivet är för utskottsmajoriteten. Man redovisar nu åter att läkarförsörjningsfrågan på olika sätt har uppmärksammats av en mängd olika instanser. Men utskottet, som har berett frågan, har ingen egen uppfattning om åtgärder behövs. Utskottet redovisar vad UHÄ har anfört, nämligen att den skeva åldersfördelningen inom läkarkåren medför stora pensioneringsavgångar under 1990 och 2000-talet samt att en utbyggnad av läkarlinjen kommer att behöva aktualiseras inom en inte alltför avlägsen framtid. Trots detta anser utskottet att det i dag inte finns underlag för något sådant uttalande som begärs i de nu aktuella motionerna om läkarutbildningens dimensionering och lokalisering. Man undrar åter över vilket underlagsmaterial som egentligen behövs för att man skall kunna komma fram till ett beslut om en ökad läkarutbildning och att detta sker i den norra delen av vårt land, förslagsvis i Umeå. Utbildning till läkare går ju inte över en natt. Med förhållanden som i dag råder kommer situationen framöver att yttterligare förvärras varje år som man väntar med åtgärder. Nu behövs en rad åtgärder för att vi skall komma till rätta med läkarbristen och snedfördelningen av läkarresurserna. Helt klart är att förutsättningen för att glesbygdens behov av läkare skall kunna tillgodoses är att ett tillräckligt stort antal läkare utbildas. Under senare år har ju läkarutbildningen skurits ned. Samtliga partier utom vpk har ställt sig bakom nedskärningarna. Riksdagens beslut att skära ned läkarutbildningen med 180 platser styrdes främst av Läkarförbundets egna utredningar. Läkarförbundet har ju med jämna mellanrum hävdat att Sverige kommer att få ett läkaröverskott. I början av 80-talet påstod läkarna att överskottet skulle vara ett faktum under mitten på 80-talet. Nu — med facit i hand — kan vi konstatera att antalet vakanta läkartjänster är större än tidigare. Sammanfattningsvis vill jag påstå att det nu måste vidtas åtgärder omgående. Det räcker inte längre med lugnande besked. Människorna ute i glesbygden och i de områden som har läkarbrist kräver en rättvis sjukvård, och det anser vi är en rimlig begäran. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till reservation 3 i betänkandet samt även till reservation 6, som gäller tandläkarutbildningen i Malmö.

Herr talman! Högskoleutbildningen för vårdyrken har som ofta förut om åren varit föremål för ett rikligt motionsskrivande. Frågor om läkarresurser och utnyttjande av utbildningsplatserna vid vårdhögskolorna är föremål för stort engagemang hos riksdagens ledamöter. Vi har för detta budgetår och det kommande en läkarutbildning i landet med 845 intagningsplatser per år. De totala läkarresurserna har ökat från ca 6 800 år 1960 till över 22 000 i slutet av år 1985. Trots den kraftiga förstärkningen är det en oroväckande brist på läkare. Läkarna är alldeles för ojämnt fördelade över landet. I sex regionsjukvårdsområden har man mellan 30 och 120 läkare fler per 100 000 invånare jämfört med riksmedeltalet 224 per 100 000 invånare. I övriga områden — i synnerhet i län med stora glesbygdsdistrikt — är antalet ofta 50 läkare färre per 100 000 invånare än riksmedeltalet. Då kan vi lätt inse att våra riksdagskamrater säger ifrån. Men den verkligt stora frågan är om det hela i största utsträckning beror på antalet utbildningsplatser. Jag kan lugna John Andersson med att vi visst har en egen uppfattning i utbildningsutskottet. Vare sig förslagen kommer från departementet och utbildningsministern eller framförs genom motioner, prövas de mycket noga inte minst i ett sådant här sammanhang. John Andersson är norrlänning, jag själv är norrlänning, och det är en gemensam angelägenhet att vi får tillräckligt med läkarresurser också i Norrland. Med vår utbildningskapacitet kan vi på 1990-talet ha runt 30 000 läkare i landet. Men vi måste hålla med socialutskottet, som i ett yttrande tidigare i år påpekade att den ojämna fördelningen av läkarresurserna innebär en stor orättvisa. Landstingsförbundet och socialstyrelsen har presenterat en läkarbemanningsundersökning, PM 134/1986, som jag hämtat mina uppgifter ur. Vidare har en särskild arbetsgrupp kunnat visa att tillgången på läkare är bättre i närområdet till själva utbildningsorten. Exempelvis Norrbottens och Jämtlands län skulle alltså kunna få fler läkare om antalet utbildningsplatser i Umeå ökades. Men arbetsgruppen har inte bestämt sagt om denna ökning skulle ske inom landets nuvarande totalram för antalet utbildningsplatser eller om denna skulle behöva ökas. I budgeten föreslås 845 platser för 1987/88, vilket innebär 280 i Stockholm, 110 i Uppsala, 60 i Linköping, 190 i Lund—-Malmö, 103 i Göteborg och 102 i Umeå. Det har inte varit möjligt att prioritera läkarutbildningen detta år. Men Norrlandsregionen kan ändå se sig gynnad med förslagen i budgeten om t.ex. konsthögskola och civilingenjörsutbildning. Våra högskoleutbildningar måste också få en ändrad struktur med hänsyn till arbetsmarknadsbehovet sett i ett vidare perspektiv. Herr talman! Angående läkarutbildningen har tre reservationer lämnats, nämligen reservationerna 1, 2 och 3. Jag yrkar avslag på dessa och bifall till utskottets hemställan. bildningen. Folkpartiet vill ha 20 utbildningsplatser färre än budgetens 260 och behålla denna resurs inom sektorn. Det förslaget lever kvar sedan i fjol. Centern vill ha oförändrat antal utbildningsplatser, men menar att Göteborg och Stockholm skall avstå 40 platser till Malmö. Riksdagen beslöt för tre år sedan att lägga ned tandläkarutbildningen i Malmö. Skulle det längre fram behövas fler tandläkare, vilket kan bli fallet när pensionsavgångar sätter in på allvar, har vi utbildningskapacitet i både Göteborg och Umeå. Några motionärer har utvecklat tankegångar om en tandvårdshögskola i Malmö som kan ge en utbildning med ett annorlunda innehåll. Utbildningsdepartementet kommer att samarbeta med socialdepartementet för att analysera den framtida tandvårdens utveckling och hur denna kan påverka behovet av och utbildningen för tandvårdspersonal. Jag yrkar avslag på reservationerna 4, 5 och 6. Beträffande sjuksköterskeutbildningen har problemet under några år varit att vi har haft för liten elevtillströmning. I vissa fall har de presumtiva eleverna också haft alltför dåliga förkunskaper för att kunna tillgodogöra sig kurserna. Moderaterna yrkar i reservation 8 både på bättre samordning mellan behov och utbildningsvolym och på en ökad utbildning på vårdlinjen för att ge eleverna bättre förkunskaper. Även folkpartiet tar i reservation 9 upp ett förslag om förändrad gymnasieutbildning före sköterskeutbildningen. Jag skulle vilja fråga Birger Hagård vilken speciallösning moderaterna har isamordningsfrågan. Hur skall dessa 3 977 platser på hälsooch sjukvårdslinjen förändras för att det skall passa er? Ni säger att bristen på sjuksköterskor är besvärande inom vissa områden. Skall vi förlägga utbildningen till Gäddede eller Idre eller till någon ort i Kalmar län? Där kan det ju tänkas vara brist. Jag yrkar avslag på reservationerna 8 och 9. Enligt reservation 7 vill inte centern godta den blygsamma indragningen av 95 platser på påbyggnadsutbildningen för sjuksköterskor. Den föreslagna förändringen beror på dåligt utnyttjande — det finns nämligen 2 850 platser kvar. Jag yrkar avslag på reservation 7. Jag yrkar avslag också på centerns reservation 10. Vi har vårdyrkesutbildning inom 23 landstingskommuner och där på flera orter. Totalt tillhandahålls 3 977 intagningsplatser. Jag vill påstå att den utbildningen är väl fördelad och borde vara tillgänglig för de sökande. Till sist, herr talman, om huvudmannaskapet för kommunal högskoleutbildning. Riksdagen 1981/82 tog ställning till frågan om statligt huvudmannaskap efter det att huvudmannaskapsutredningen lagt fram sitt slutbetänkande, SOU 1981:9. Riksdagen konstaterade då att det inte fanns ekonomiska förutsättningar för att överföra de kommunala vårdutbildningarna till statlig regi. Efter det beröm som Birger Hagård uttalade över det statliga huvudmannaskapets finess måste man fråga: Om det landstingskommunala huvudmannaskapet får ett likvärdigt beröm, varför skall man då inte behålla det landstingskommunala huvudmannaskapet? Jag är övertygad om att Birger Hagård inser vilken kostnad det skulle innebära att avlösa landstingen från deras engagemang i olika avseenden. Vi har en mycket bättre ekonomi i landet nu än 1981. Men eftersom landstingskommunerna får ”väl godkänd” för sitt engagemang, finns det ingen anledning till förändring. Jag yrkar, herr talman, slutligen avslag på reservationerna 11, 12 och 13 samt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Till Barbro Nilsson vill jag säga att hon må gärna plocka studerande från Idre, Gäddede eller vad det är fråga om för orter, för det behövs sådana som kan ta de obesatta platserna i anspråk. Det finns ju ca 500 platser som står obesatta. Det är det som är problemet, Barbro Nilsson, inte var läkarna utbildas någonstans. När det gäller samordningsfrågorna vill jag poängtera att det är riksrevisionsverket som har konstaterat den bristande överensstämmelsen mellan verksamhetsplanering och utbildningsplanering från landstingens sida. Riksrevisionsverkets förslag till åtgärder kan Barbro Nilsson studera lika väl som jag. Därav skall också framgå att landstingskommunerna knappast får ”väl godkänd” för sitt sätt att sköta den här saken. Därav följer naturligtvis också att det inte finns någon anledning för mig att prisa landstingskommunernas sätt att hantera den här materian. Det bör inte komma som någon överraskning för Barbro Nilsson, när vi föreslår att den kommunala högskoleutbildningen skall bli statlig. Vi har sagt att all högskoleutbildning av principiella skäl bör vara statlig. Självfallet medför det inte större kostnader när en utbildning blir statlig än när den drivs i landstingens regi. Det är ju i stort sett samma utbildning, fast kanske något effektivare, som skall ges till — det får vi också förutsätta — i stort sett samma kostnader, även om jag skulle kunna förutspå vissa effektivitetsvinster. Sedan är det en annan sak hur man flyttar dessa kostnader mellan landstingen och staten.

Herr talman! Jag kan hålla med Barbro Nilsson om att det inte är enbart med en ökad utbildning av läkare man kan lösa problemet med läkarbristen inom stora områden, främst i Norrland. Att utbildningens omfattning har sin stora betydelse tror jag ändå vi kan vara överens om. Nu är ju läkarbristen ett problem som har funnits under lång tid. Som norrlänningar bägge två tror jag vi ganska väl känner till de problem som finns. Jag skulle vilja ställa frågan till Barbro Nilsson: Det måste väl ändå ha varit litet förhastat att man minskade läkarutbildningen med ca 180 platser, då man hade de här problemen?

Herr talman! Just frågan om huvudmannaskapet är verkligen intressant att diskutera med moderaterna. Det är väl i ett sådant sammanhang man kan få belyst från moderaternas sida hur mycket staten betyder. När det statliga huvudmannaskapet får gott beröm skall man ha det.

Att det ändå skulle innebära kostnader att lösa av landstinget tror jag säkert att Birger Hagård måste hålla med om, om han är riktigt ärlig. När det gäller samordningen mellan utbildningsplanering och utbildningsbehov vill jag ytterligare pressa Birger Hagård. Ni borde, med tanke på att ni reserverat er, kunna ha något gott förslag att lägga fram. Jag tror inte att man får en bättre samordning om man ökar inträdeskraven. Det är faktiskt inte lika stor brist på erforderlig personal i tätortsområden som i glesbygdsområden — det gäller olika slag av vårdutbildningar. Överskottet av utbildningsplatser eller icke utnyttjade utbildningsplatser har inte heller någonting med exempelvis huvudmannaskap att göra. Tillträdesutredningen, som varit aktuell i tidigare sammanhang, kommer att ytterliga re formalisera vilka krav vi skall ställa på tillträde till högskolan. Vi är helt överens om att vi behöver fler läkare, men vi har däremot inte kunnat ena oss om utbildningsvolymen för landet som helhet. Eftersom det är en dyr utbildning måste vi ha ordentligt planeringsunderlag innan vi bestämmer oss för att eventuellt öka eller fördela om.
Herr talman! Jag måste försöka lägga begreppen till rätta litet för Barbro Nilsson, som blandar ihop diverse ting allför ogenerat. För det första har jag sagt att vi i princip vill ha statligt huvudmannaskap för all högskoleutbildning och att vi anser att riksdagen bör slå fast detta. Självfallet är detta ingenting som vi ordnar över en natt, men vi bör fatta beslut för att kunna komma i gång med överflyttningen. För det andra har vi en brist på sjuksköterskor, som vi vill göra någonting åt. Vi har 500 obesatta platser. Det gäller att förbättra rekryteringen. Hur skall det gå till? Vi tror att om man ställer krav avseende tillträde till en utbildning kommer den att bli mer eftersökt. Då kanske det också finns en möjlighet för sjuksköterskorna att höja sin lönestatus till en mer acceptabel nivå, som återigen skulle göra yrket attraktivt. När det gäller själva samordningsproblematiken är det riksrevisionsverket som har påpekat att det brister i det hänseendet. Det är alldeles givet att det måste finnas åtskilliga brister om vi å ena sidan har obesatta platser, och å andra sidan också har brist på utbildad personal. Här bör naturligtvis vidtas erforderliga åtgärder, och det måste göras i tid. Jag tycker att detta skulle vara rätt elementära samband, som det vore ganska enkelt att slå fast. Utskottet borde kunna göra någonting åt detta i tid, innan situationen blir ännu mer oroväckande än den är i dag.
Herr talman! Vi har ett mycket stort antal utbildningsplatser. Det kan kanske vara korrekt att siffran håller sig kring 500 inte utnyttjade platser. Vi har inom de olika högskoleregionerna fördelat om och lämnat tillbaka utbildningsplatser. Birger Hagård påstår att vi skulle förbättra rekryteringen genom att ställa krav. Jag tror inte på det. Visst skall vi ha krav på dem som skall gå på vårdutbildning av olika former, men det är väl ändå en sanning med modifikation att kraven i sig skulle förbättra rekryteringen. Låt mig säga några ord till Birger Hagård: Jag tror faktiskt att det är arbetsförhållandena, arbetstyngden och lönesättningen som i första hand är skälen till att vi inte får tillräckligt många sökande i förhållande till tillgången på utbildningsplatser. Marianne Andersson och centerpartiet har också upptäckt att det är en oroväckande brist på läkare och anser att bristen skall tillgodoses genom att utbildningsplatser tilldelas i Umeå utöver den nuvarande ramen. En utbildningsplats beräknas kosta mellan 55 000 och 60 000 kr., och utbildningsutskottet har inte kunnat hitta de extra medel som behövs, utöver medlen för annan högskoleutbildning. När det gäller tandläkarutbildningen vill centerpartiet fördela om utbild ningsplatser till Malmö från andra orter. Så länge som behovet är tillgodosett bör dock den nuvarande utbildningsnivån bibehållas.

Herr talman! Jag noterar att publiken i kammaren nu har utökats med ett antal kamrater från näringsutskottet, men trots den stimulans en växande publik utgör skall jag fatta mig mycket kort. Först skall jag beröra läkarutbildningen i Umeå. Jag håller med dem som säger att det är helt oacceptabelt med den nuvarande läkarbristen i glesbygden i detta land. Det är ett svårt problem, men det måste angripas kraftfullt. Jag anser att Dagmarreformen är ett exempel på ett felaktigt försök att lösa detta problem. Däremot är det en konstruktiv idé att i högre grad förlägga läkarutbildning i Norrland. Därför bör utbildningsplatser omfördelas så att flera läkare utbildas i Umeå. Jag skulle vilja ge Marianne Andersson och John Andersson det konstruktiva förslaget att utnyttja tiden fram till voteringen i morgon kl. 12.00 till att se till att deras resp. partikamrater stöder reservation 1 i utskottets betänkande, när deras egna förslag har fallit. Frågan om den totala dimensioneringen av läkarutbildningen i Sverige är en större och svårare fråga, men inom den ram som det finns en bred majoritet för bör en omfördelning till Umeå ske. Ett sådant beslut kan fattas om centern och vpk stöder reservation 1. Det sägs ofta att det är besvärligt att bedöma vilken dimensionering tandläkarutbildningen bör ha. Jag kan i och för sig hålla med om det, men folkpartiet har under ett antal år ansett att de som argumenterar för en viss neddragning av tandläkarutbildningen förefaller ha de starkaste argumenten. Om jag får dra en parallell till en tidigare debatt här i kväll vill jag säga att det är arbetsmarknadsläget som måste avgöra. Det är ett faktum att tandläkarna fortfarande har en besvärligare arbetsmarknad än t.ex. läkare, och därför bör det göras en försiktig neddragning av tandläkarlinjen med 20 platser. En tredje punkt som jag vill beröra är en idé som har framförts i ett par enskilda motioner, som folkpartiet tycker är bra. Det är att det i sjuksköterskeutbildningen skulle tas emot elever också från gymnasieskolans teoretiska linjer. I dag hänvisas elever som har gått de teoretiska linjerna på gymnasieskolan och kommer på att de vill bli sjuksköterskor till att läsa ett kompletteringsår i gymnasieskolan. Jag tror att det är en dålig lösning som för många inte ter sig särskilt attraktiv. Det vore bättre om man skapade en alternativ sjuksköterskeutbildning inom högskolan, som framför allt vände sig direkt till elever med utbildning på de teoretiska linjerna i gymnasieskolan. Jag vill sluta med en punkt där jag är nöjd med utskottets betänkande. Vi har där korrigerat regeringen när det gäller huvudmannaskapet för sjukgymnastutbildningen i Stockholm och Lund. Den frågan har varit öppen länge och vållat en viss oro på de båda utbildningsanstalterna. Jag tycker att det är bra att vi nu i utskottet har enats om att slå fast att de båda utbildningarna i framtiden skall bedrivas med statligt huvudmannaskap. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till reservationerna 1, 4 och 9.